Herr talman! En sak måste vi klara ut allra först. Av moderatmotionerna och debattinläggen får man intrycket att något grundbidrag över huvud taget inte existerar. Det är ju fel. Vi har ett enda grundbidrag för alla tre nivåerna: riksdag, landsting, kommunfullmäktige. Och grundbidraget till rikspartierna är med avsikt satt högt, så att rikspartierna kan slussa pengar ner till länsoch kommunnivå, använda dem till kursverksamhet eller på annat sätt driva informationsverksamhet på olika nivåer med hjälp av partistödet. Fördelarna med systemet är uppenbara: 1. Staten tar på sig vissa kostnader som kommunerna därmed slipper undan. Jag tror med förlov sagt, Anders Björck, att kommunalkvinnor och kommunalmän-— jag nämner dem i den ordningen —inte är särskilt glada åt att ta på sig ökade kommunala utgifter som staten i dag svarar för. 2. Kommunerna slipper ifrån bekymret att avgöra vilka grupperingar i fullmäktige som skall anses vara partier. Den prövningen gör man på central nivå, och där är det ingen svårighet att göra prövningen. Vi har, Anders Björck, inom centern inte ändrat uppfattning. Vi fick 1972 igenom ett grundbidrag, och vid det står vi fast. De som ändrat uppfattning i den här frågan är moderaterna, som under 1960-talet envist motsatte sig ett partistöd över huvud taget. Jag gläder mig naturligtvis åt moderaternas ändrade uppfattning i frågan. Jag förvånar mig bara över att man går från den ena ytterligheten till den andra.

Herr talman! Det händer ju att folk ändrar uppfattning, säger herr Nordin. Ja, det känns verkligen förunderligt att sitta i denna kammare och höra en centerpartist sjunga centralismens höga visa i de allra vackraste tonarter. Så bra, säger herr Nordin för sitt partis räkning, att det här sköts centralt, att det ärstatliga pengar som slussas ner — det var det uttrycket herr Nordin använde —- till landsting och kommuner. Och herr Nordin säger att det är ju skönt att kommunerna slipper ta ansvaret för sina egna angelägenheter, nämligen att portionera ut pengar till de partier som finns representerade kommunalt. Jag förmodar att i enlighet med den logiken vill herr Nordin även ta ifrån kommunerna rätten att bestämma beloppen. Men kan vi ändå inte ge kommunalkvinnorna och kommunalmännen, för att nu ta dem i herr Nordins ordning, det förtroendet att om de så önskar skall de, med stöd av gällande lag, kunna införa samma ordning i kommunerna som vi tycker är rimlig på riksplanet? Nej, det är nog bra med en viss centralism, men den får ju inte gå till överdrift, som nu är fallet när det gäller centerpartiet. Sedan säger herr Nordin: Ja, men det här kan ju innebära att kommunerna får ökade kostnader. Jag tycker det är en hedervärd ambition att hålla de kommunala kostnaderna nere. Den frågan blir ju snart aktuell här i kammaren, och kan vi mötas på den punkten genom att centerpartiet sluter upp helhjärtat där, så är det bara bra. Men det står uttryckligen på s. 2 i betänkandet, under rubriken Frågans tidigare behandling, att det förhållandet att vi i landsting och i kommuner inför ett grundbidrag inte behöver innebära att det totala beloppet ökar. Man kan i en kommun anslå samma belopp som tidigare, t.ex. 200 000 kr., och se till att fördelningen av dessa 200 000 kr. sker dels med hjälp av ett grundbidrag, dels med hjälp av ett rörligt mandatbidrag. Det behöver inte kosta ett öre mera, om man nu inte vill det. Moderata samlingspartiet har naturligtvis inte ändrat uppfattning när det gäller partistödets konstruktion. Det är den frågan vi diskuterar i dag, herr Nordin, inte om vi skall ha partistöd eller inte — den frågan står inte på dagens föredragningslista. Vi har, som likaledes framgår av s. 2i betänkandet, väckt motioner i exakt samma riktning 1974, 1976, 1977 och 1979. Någon helomvändning från vår sida handlar det alltså verkligen inte om. Vi har inte ändrat uppfatting, säger herr Nordin. Men ni hade ju i alla fall tidigare den uppfattningen att vi skall ha ett mandatstöd och ett grundstöd på landstingsplanet och på det kommunala planet. Om ni nu har samma uppfattning men röstar på annat sätt leder det tankarna tillbaka till von Helands herostratiskt ryktbara inlägg där han framhöll att han inte hade ändrat uppfattning, men väl sitt votum, och röstade mot sin egen övertygelse.
Herr talman! Det är väl ändå så, Anders Björck, att det när man kommunalt skall ta ställning är ett problem att avgöra huruvida en gruppering i fullmäktige är ett parti eller inte. Det problemet har jag sett behandlat i en moderat motion — jag vill minnas att den var väckt av herr Strindberg —- för några år sedan, där det påpekades att grundstödet naturligtvis inte skulle utgå till några andra grupperingar än sådana som var anslutna till vad som kunde betecknas som ett riksparti. Problemet finns alltså, och det har uppmärksammats av herr Björcks partikamrater. Men problemet blir inte lika stort med nuvarande ordning, där stödet utgår till de etablerade rikspartierna. Herr Björck gör det fortfarande lätt för sig när han tror att frågan är så enkel att man utan vidare kan göra en omfördelning inom ramen för ett partistöd som utgår i en kommun, t.ex. om 200 000 kr., mellan ett grundstöd och ett mandatstöd. Jag tror inte att det blir så enkelt i verkligheten. Vissa partier skulle få en minskning av sitt stöd i det nya läget, och en del skulle få en ökning. Är det någon som tror att de partier som skulle få ett minskat stöd skulle foga sig i det utan vidare? Nej, de skulle se till att de hölls skadeslösa. Det enda som då händer, Anders Björck, är att den kommunala utgiften för ändamålet ökar, och det är inte något skattebetalarintresse.

Herr talman! Det har ju ordats ganska mycket om på vilka grunder partistödet utgår, och jag skall inte fortsätta den debatten. Jag skulle bara vilja göra en röstförklaring, innebärande att vi från folkpartiet som står bakom motionen 1565 kommer att stödja reservationen. Jag skulle också vilja fråga Sven-Erik Nordin, som är utskottets talesman, om det inte är rimligt att man har samma ordning i kommuner och i landsting som vad vi har här i riksdagen. Jag tycker att den förklaring jag har fått här är mycket dålig. De små partierna i landsting och i kommuner befinner sig i ett mycket sämre läge än de stora.

Herr talman! Det tycks vara en hopplös uppgift att förklara innebörden i det beslut som riksdagen var så enig om 1972, när man sade att grundbidraget skulle utges av statsmedel, grundbidraget skulle sättas så högt att det täckte riksdagsnivån, landstingsnivån och kommunnivån. Det är där grundbidraget har legat under åtta år. Det ligger där fortfarande, och det skulle mycket väl kunna fortsätta att ligga där om vi har råd att hålla de här pengarna kvar i sitt rätta penningvärde. Jag förvånar mig över att man så envist upprepar påståendet att vi inte har ett grundbidrag som är avpassat efter det här ändamålet. Det torde behövas en riksdagsdebatt till innan det går upp för en del personer här i kammaren.
Herr talman! Jag tror att det behövs ganska många debatter innan utskottets talesman förstår vad vi som stöder reservationen talar om. Det är riktigt att riksdagen har fattat ett beslut 1971 som trädde i verkställighet 1972. Men det beslutet gynnar de stora partierna. Det är mycket möjligt att utvecklingen av de kommunala och landstingskommunala partistöden inte hade blivit så kostsam för kommunerna och landstingen om de hade haft en annan konstruktion. Det är ganska märkligt att centern har gått ifrån sin ståndpunkt alldeles. Visst är det rimligt att man får samma förmåner i partistödshänseende i landsting och kommuner som man har rikspolitiskt! Folkpartiet har vid landsmötena 1977 och 1978 ställt sig bakom att principerna i konstruktionen av det kommunala och landstingskommunala partistödet skall vara desamma som när det gäller det rikspolitiska partistödet. Folkpartiet har också sagt att det är viktigt att de politiska partierna är ense om hur den konstruktionen skall genomföras. Jag tycker att det är svagt av utskottet att reagera som det gör. Man säger att utskottet förutsätter att regeringen följer partistödsfrågorna med uppmärksamhet. Vad innebär det egentligen för någonting? Jag tycker att utskottet kunde ha kostat på sig att i alla fall stödja moderaternas förslag här. De har inte begärt så mycket som vi yrkar på i folkpartimotionen, nämligen en lagändring. Det finns vissa kommuner som troligen har överträtt lagarna och försökt konstruera stödet på annat sätt. Det vore bra om man kunde rätta till det. Det kommer att bli svårare och svårare att rätta till det ju mer partistödet i kommuner och landsting stiger.
Herr talman! Det är bara att konstatera att det råder oenighet inom folkpartiet, och det är väl ingen nyhet. Den fråga som Margot Håkansson nu ställer till mig kunde hon lika gärna ha ställt till sina partikamrater i utskottet. Då hade saken varit utredd före den här debatten. Jag gratulerar till det - Nr 101 fortsatta umgänget inom partiet i den vägen.

Herr talman! Det kanske är en riktig erinran att jag kunde ha talat med mina partikamrater, och det har jag och Eric Rejdnell också gjort sedan beslutet var fattat. Jag tror att vi måste gå den här vägen inom en ganska snar framtid. Den situation vi nu har är orimlig: Stora partier gynnas mycket mer än de små partierna både i landsting och kommun.

Herr talman! Ändrade regler för det kommunala partistödet har aktualiserats vid flera tillfällen. Medan det statliga partistödet utgår dels som grundbidrag, dels som mandatbaserat bidrag, utgår det kommunala partistödet enbart som mandatbidrag. För en anpassning av det kommunala partistödet till de statliga reglerna talar bl.a. att vissa kostnader är lika för partierna, oavsett mandatantalet. Nuvarande regler bygger, som anförts, på en överenskommelse mellan riksdagspartierna i 1971 års partistödsutredning. Utskottet anför att frågan om det kommunala partistödets konstruktion bör prövas inom ramen för en allmän översyn av partistödet och att en sådan översyn bör komma till stånd först efter överläggning mellan de partier som stod bakom den tidigare överenskommelsen. Så långt är det gott och väl. Men jag tycker att Sven-Erik Nordin är onödigt låst till den nu gällande ordningen. Nog finns det väl, Sven-Erik Nordin, goda skäl att ta upp frågan till prövning — och utskottet säger också att en sådan prövning kan ske. De problem som Sven-Erik Nordin tror sig se om man ändrar reglerna för det kommunala partistödet kan säkert de politiska partierna lösa i en sådan överläggning. Vpk:s riksdagsgrupp anser det motiverat att överläggningar mellan partierna för en översyn av partistödsbestämmelserna kommer till stånd. Vi förutsätter att de partier som står bakom konstitutionsutskottets uttalande också är beredda att medverka härtill. Därför kommer vi att stödja utskottet i voteringen.
Herr talman! Nils Berndtsons resonemang har jag viss förståelse för. Han säger att visst finns det väl skäl som talar både för och emot. Jag skulle vilja rekommendera Nils Berndtson att läsa igenom 1971 års partistödsutredning — det är ingen tjock bok. Det visar sig där hur oändligt svårt det var, trots att man hade ambitionen att i första omgången lösa den här frågan enligt de tankegångar som Anders Björck och Margot Håkansson här har framfört. Det lyckades inte. Och trots att vi nu har åtta års erfarenheter har vi ännu inte fått fram några argument som gör det möjligt att välja den lösning som man för åtta år sedan tänkte sig. Så besvärlig är den här frågan. 177 Det är av det skälet som jag gärna ser fram emot att någon här — kvinna eller man — kan komma med en lösning på den gordiska knut som faktiskt föreligger. Det är ett svårt praktiskt problem. Visst har jag förståelse för att man kan besluta så och så på ett landsmöte. Men det är strax litet värre när man skall försöka skriva en författning enligt de tankarna. Det är det som är problemet, herr talman.
Herr talman! Jag menar att det finns flera frågor som motiverar att partierna börjar se på dessa ting. Flera frågor om stödet till olika partigrupper i kommunerna kunde bli föremål för en samtidig prövning. Sedan tycker jag fortfarande att det är synd om Sven-Erik Nordin söker rada upp en massa reservationer och svårigheter i det här jobbet. Utskottet har ju ändå sagt att frågan bör prövas inom ramen för en allmän översyn av partistödet och att en sådan översyn bör föregås av överläggningar mellan partierna. Om det är detta som utskottet menar, då är vi beredda att stödja det och medverka till att sådana överläggningar kommer till stånd. För vpk:s del kan jag alltså säga att vi är beredda att på allt sätt medverka till att partierna kommer samman för att pröva dessa frågor. Jag hoppas också att de övriga partierna har samma intresse.

Herr talman! Det är inte utan intresse man tar del av den oenighet som tycks råda mellan de borgerliga partierna i denna fråga, när det så hårt diskuteras vem som har ändrat uppfattning. Det kanske blir så där, när röstsiffrorna åker hiss. För det ena partiet är det upp och för det andra ner. På socialdemokratiskt håll har vi emellertid inte ändrat uppfattning. Eftersom det nuvarande systemet är grundat på 1971 års partistödsutredning och överenskommelsen om en samordning av det statliga och det kommunala partistödet, då det klart sades ifrån att grundstödet skulle ligga på riksplanet, bör man väl fortsätta att tillämpa detta system tills någon ny överenskommelse har träffats. Vi anser att konstruktionen med en fördelning skall prövas först vid en allmän översyn av partistödet. En sådan allmän översyn skall föregås av överläggningar mellan de partier som stod bakom den tidigare överenskommelsen.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

Herr talman! Herr Nyquist säger att frågan om en förändring av partistödet, så att man kan få grundbidrag även kommunalt och landstingskommunalt, bör behandlas i samband med en allmän översyn av partistödet. Det är utmärkt då, tycker jag, att herr Nyquist skall rösta på reservationen, för där står ordagrant följande: ”Eftersom tiden för denna överenskommelse löpt ut bör enligt utskottet en allmän översyn av partistödet nu komma till stånd.” Jag välkomnar herr Nyquist vill den grupp som här uppenbarligen kommer att stödja reservationen. Till den gruppen skulle jag även vilja inbjuda herr Berndtson, vars anföranden här har varit en mycket bra argumentation för att just stödja reservationen. Det enda som fattades i hans argumentation var att han inte yrkade bifall till reservationen. Sedan är det på det sättet, herr Nyquist, att de borgerliga partierna kanske ärlitet oeniga i denna fråga. Jag tycker inte att det är någon svaghet attibland tillåta sig att ha olika uppfattningar. Förr i världen, när ett annat parti satt vid makten, fanns det i denna kammare ledamöter som inte ens vågade ifrågasätta tryckfelen i regeringens propositioner. Till den kategorin tycker jag inte att några av de borgerliga ledamöterna hör.

Herr talman! Herr Björck noterar att jag vill ha en allmän översyn, och visst vill jag det. Men om han hade lyssnat ordentligt, hade han också hört att jag sade att denna allmänna översyn naturligtvis skall föregås av överläggningar mellan de partier som stod bakom den tidigare överenskommelsen. Jag anser att en sådan överläggning självklart bör kunna klaras även i ett hårt politiskt klimat. Sedan får vi se vad vi får ut av det och vilka fördelarna kan bli så småningom.
Herr talman! Jag tackar Anders Björck för inbjudan att stödja reservationen, men tillåt mig att hysa väl så stor tro på partisekreterarnas förmåga att ta initiativ som på regeringens. Om partierna tar initiativ till överläggningar, så tror jag att det kommer att bli resultat och att man kommer att lösa de olika frågorna, därför att man har kunskaperna om vilka problem det gäller att knäcka. Att sådana överläggningar kommer till stånd tycker jag att vi alla bör kunna medverka till, och jag hoppas att alla partier utifrån vad utskottet här säger också är beredda att medverka till förberedande överläggningar i syfte att få till stånd en översyn av partistödsbestämmelserna.

Herr talman! Jag vill på vpk-gruppens vägnar deklarera att gruppen inte deltar i beslutet i detta ärende. En statschef måste, oavsett om landet har en monarkistisk eller republikansk statsform, ha ett apanage, och detta hade det väl inte varit skäl att göra så mycket väsen av under vanliga omständigheter. Nu förhåller det sig emellertid så, att kungahuset också har inkomster av annat slag. Dessa inkomster, som vilar på synnerligen diskutabel grund, behandlas i nästa ärende. Med anledning av att finansutskottet vägrar medverka till att klara ut denna tvivelaktiga affär vill vi i vår tur inte delta i beslutet om apanaget. Vi har velat få detta noterat till kammarens protokoll.

Herr talman! I vår motion 770 till årets riksmöte har vi föreslagit att riksdagen hos regeringen hemställer om en utredning av den rättsliga grunden för kungens Guadelouperänta. Finansutskottet har mycket ordkargt avstyrkt motionen med motiveringen att frågan tidigare behandlats av riksdagen — både av 1957 års riksdag och vid 1977/78 års riksmöte — och att begäran då avslagits. Vidare säger utskottet att det inte ”i den nu aktuella motionen anförts några synpunkter som föranleder utskottet att ha en annan uppfattning än vid 1977/78 års riksmöte”. Hur gick det då till när den smarte kronprins Karl Johan manövrerade de ärevördiga ständerna dit han ville — att fatta beslut om en årlig förstärkning av den regerande Bernadottens kassa med 200 000 riksdaler så länge en Bernadotte satt på Sveriges tron? Vid myntreformen i slutet av 1800-talet höjdes beloppet till 300 000 kr., och så har det varit varje år därefter. Förhistorien är i korthet följande: Som ersättning för svenskt deltagande i 1813-1814 års härnadståg mot Napoleons Frankrike fick Sverige av England den ursprungligen franska ön Guadeloupe. När England 1814 åtog sig att återställa ön till Frankrike kompenserades enligt engelska parlamentsprotokoll Sverige med 1 miljon pund eller 24 miljoner pariserfrancs, i den valuta man ville ha. Den 12 juni 1814 tog den engelske utrikesministern Castlereagh upp ersättningstraktaten för ratificering i det engelska underhuset. Låt mig, herr talman, återge hans inledningsord på originalspråket: Det rörde sig således om det belopp som skulle tillställas Sverige för att vårt land givit upp sina anspråk på ön. Att sedan ersättningstraktaten utformades på sedvanligt sätt förändrade ingenting i sak. Man skrev som brukligt var på den tiden, och jag ber att få citera den svenska översättningen: Karl Johan och hans efterkommande omnämndes inte. Denna destinering av pengarna behagade icke den svenske kronprinsen och tronföljaren. Han satte omedelbart i gång förberedelserna som skulle komma att leda till den eviga räntan. Det gällde att få ständerna att tro att den engelska ersättningen på 24 miljoner pariserfrancs var avsedd för det svenska kungahuset och inte för konungariket Sverige, såsom det engelska parlamentet bestämt. Efter nästan ett års bearbetning lyckades Karl Johan att få enighet i konseljen om en av de märkligaste kungliga propositioner som någonsin expedierats till en svensk riksdag. Av propositionen framgick att kungligheterna av nåd och välvilja avstod från det man ville se som ”sin” egendom, på villkor att riksgäldskontoret till Bernadotterna på Sveriges tron i evighet årligen utbetalade 200000 riksdaler, åtminstone så länge det satt en Bernadotte på tronen — och det gör det ju nu. Det tog tid och kostade mycket pengar att förmå statsrådet att biträda propositionen. De två statsråd — utrikesstatsministern och hovkanslern — som från början biträtt de kungliga önskemålen belönades av Karl Johan med mycket stora penningsummor. Det är belagt i de dokument som finns från den tiden. De övriga statsråden, som efter långvarig övertalning slutligen gav med sig, fick därefter årligen en mindre summa som ”löneförstärkning”. Herr talman! Vi motionärer menar alltså att så många underligheter föregick detta märkliga beslut om kungliga extrapengar i evig tid, att det är synnerligen befogat att utreda rättsgrunden. Från 1938 har Karl Johans skrupelfria förfarande vid flera tillfällen offentligt kritiserats. Ett mycket tungt vägande inlägg i den vetenskapliga debatten om rättsgrunderna i Guadeloupeaffären gjordes 1899 av historieprofessorn och högerriksdagsmannen Oskar Alin. Med stöd av de Alinska forskningsrönen försökte år 1908 socialdemokraten F. V. Thorsson i en motion, som i debatten också stöddes av Hjalmar Branting, att få till stånd en utredning av omständigheterna kring kungaräntans uppkomst. Statsutskottet, som då stod under ordförandeskap av den ryktbare biskop Billing, låtsades inte begripa yrkandet utan konstaterade att eftersom 1815 års riksdag beslutat fastställa de årliga ränteutbetalningarna så var de lagligen berättigade. En ledamot av utskottet — liberalen Karl Starbäck — deltog inte i beslutet. Det tycker jag hedrar honom. Utskottet tog hem spelet i kammaren, men vid en av voteringarna där man voterade om ordalydelsen var utskottets seger så knapp som 99 mot 92. Senare under 1900-talet har flera författare och historiker behandlat Guadelouperäntan i avhandlingar och översiktsverk. Genomgående har räntan i de här arbetena beskrivits som ”omstridd”, men lika genomgående har i uppslagsverken räntan beskrivits som en kunglig rättighet. Historieprofessorn Torvald T:son Höjer påvisade 1943 i sitt monumentalverk om Karl Johan att Guadelouperäntan åstadkommits med moraliskt förkastliga metoder. Under 1957 upprepade socialdemokraten August Spångberg de av F. V. Thorsson och Hjalmar Branting år 1908 ställda kraven på en utredning men rönte samma nedslående resultat. I debatten 1957 fördes utskottets talan av sedermera högerledaren Gunnar Heckscher, som medgav att det rådde delade meningar om rättsgrunden för räntan men ansåg att anständigheten krävde att 1815 års beslut inte revs upp. Vidare framhöll Heckscher att ”dynastin saknade juridiska möjligheter att hävda sina anspråk”. Det är de sannaste ord som sagts av någon försvarare av de kungliga intressena. Så sent som för två år sedan utkom boken En furstlig svindel, skriven av Sten Sjöberg. I boken beskrivs mycket grundligt och väldokumenterat hur det gick till när Bernadotternas eviga extraknäck beslutades av ståndsriksdagen år 1815. Att innehållet står på säker grund bestyrks av att ingen fackkritik riktats mot boken sedan den kom ut, en bok som underbyggs av ett rikhaltigt källmaterial. Sjöbergs slutsats blir — i likhet med de slutsatser som drogs av de av mig tidigare refererade historikerna Alin och Höjer — att Guadelouperäntan möjliggjordes endast tack vare de underligheter som föregick beslutet. Herr talman! Jag har med det anförda velat rikta kammarens uppmärksamhet på det intrigerande och de tvivelaktiga metoder som föregick 1815 års riksdagsbeslut om Guadeloupemedlen. Oklarheten om de rättsliga grunderna är stor, och därför anser vi att vår begäran om utredning av omständigheterna verkligen är befogad. De skäl som finansutskottet anför i sitt avstyrkande är inte övertygande, åtminstone inte på oss motionärer. Med det anförda ber jag helt kort att få yrka bifall till motion nr 770 till 1979/80 års riksmöte om en utredning för att försöka åstadkomma ett avskaffande av Guadelouperäntan.

Herr talman! Axel Andersson har i motion 770 begärt att regeringen skall tillsätta en utredning som undersöker kungahusets lagliga rätt till den s.k. Guadelouperäntan. Det är inte första gången den här frågan behandlas av Sveriges riksdag. Det har skett 1840, 1908, 1957 och 1978. Vid samtliga tillfällen har riksdagen avvisat utredningskraven. Det kanske har sitt intresse att konstatera att Hjalmar Branting — i strid med vad Axel Andersson nyss sade — år 1908 var med om att avslå motionen. Vad som hände var att han inte var överens om den motivering som utskottet hade. Men han var alltså själv beredd att avslå motionen. Vid 1840 års riksdag angreps Karl Johan av alla möjliga skäl av Crusenstolpe, Lindeberg och andra. Men trots att kritiken mot Karl Johan och hans välde då var mycket stark var det ingen som ansåg att det fanns ett vettigt argument för att ta upp frågan om Guadeloupemedlen. Nu har Axel Andersson valt vissa delar av de utredningar som gjorts och fört fram tankar från dessa som ett stöd för sitt krav på en utredning. Det gällde framför allt de synpunkter han förde fram i slutet av sitt anförande och som inte finns med i motionen, synpunkter som gick ut på att utbetalningen av Guadeloupemedlen skulle upphöra. Det är många utredningar som gjorts, och tar man del av dessa utredningar kan man konstatera att meningarna bland experterna — historikerna — har gått isär. Det är inte riktigt att säga att alla har varit överens om att detta är felaktigt. Men det finns onekligen, som professor Höjer på sin tid påstod, en hel del dunkla punkter. Men det här har nu utretts så många gånger. I den Sjöbergska boken kom egentligen inte fram några nya synpunkter, och det är väl inte så vanligt att riksdagen sätter i gång utredningar av den här typen. Det finns heller ingen anledning att göra det i det här fallet. Det är alltså bakgrunden till att finansutskottet i detta betänkande, liksom i tidigare betänkanden, avstyrkt motionen. Sedan kan man konstatera att den enda tankegång som finns i motionen är frågan: Hur kan en skuld fortsätta att betalas utan att någonsin bli avskriven? Det är väl inte så konstigt? Varje skuld löper normalt med ränta tills den återbetalas. Sker ingen amortering fortsätter ränta att löpa. Det har faktiskt någon gång under åren diskuterats att skulden skulle återbetalas, men man kom till slutsatsen att det skulle ställa sig betydligt dyrare och mer oförmånligt för statsverket. Det kanske förtjänar att nämnas att den aktuella räntan, 300 000 kr., beräknas efter en räntefot av 4,5 90. Sedan kanske jag också kan anmärka att om skulden kvarstått och följt penningvärdets utveckling hade avkastningen i dag legat på 2 milj.kr. om året. Om några år kanske realvärdet har sjunkit ytterligare en del — om inflationen får fortsätta. Slutligen kan jag också säga att de här 300 000 kronorna endast motsvarar 3,7 0 av det kungliga apanaget på 8,175 milj.kr. Jag vet inte om motionärerna möjligen har tänkt sig att man i stället skulle göra en uppräkning av det kungliga apanaget. Hela den här debatten har, som jag har sagt, förekommit tidigare här i riksdagen, och man har kommit till uppfattningen att det inte finns någon anledning att göra någon utredning, som inte skulle komma till ett väsentligt annat resultat än de skilda meningar som historikerna under årens lopp kommit fram till. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka avslag på motionen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets talesman lade inte särskilt mycket mer ved på finansutskottets lilla brasa. Den glödde knappast tydligare för mig. Det är klart att herr Siegbahn som är moderat ställer upp för kungahuset. Det är O.K. Vi har olika uppfattningar om att ställa upp för en monarki i ett modernt land. Men låt det vara. Vad herr Siegbahn sade som var mer intressant var medgivandet att meningarna gått isär hos historiker, hos vetenskapsmän, när det gäller hur det gick till när detta beslut fattades. Bara detta att man medger att det råder delade meningar om hur det verkligen gick till borde rimligen leda till att man ginge med på en utredning av förhållandena — en parlamentarisk utredning. Det är inte rätt när herr Siegbahn citerar mig och säger att jag skulle ha lagt till ett yrkande om att Guadeloupemedlen skall avskaffas. Jag begärde en utredning och sade: som jag hoppas kommer att leda till att Guadelouperäntan avskaffas. Hittills har det utbetalats nära 50 milj.kr. på 165 år. Det är mycket pengar. 300 000 kr. i en hovstat på över 8 miljoner är inte särskilt mycket pengar, men tillåt mig att göra en liten fundering: Om kungahuset får 8 175 000 kr. i årliga statsmedel till hovstaten, då tycker jag att man borde kunna klara sig utan de här 300 000 kronorna — som dessutom borde vara en belastning för kungahuset, eftersom det råder tvivel om huruvida det gick rätt till när beslutet om medlen fattades en gång. Herr talman, jag står fast vid yrkandet om bifall till motionen.

Herr talman! Det var inte min ambition att hålla en längre historisk utläggning. Det kanske jag inte har kompetens för heller. Jag får väl hänvisa Axel Andersson — han har säkerligen läst den — till den långa utredning som gjordes till 1957 års riksdag. Där finns de här synpunkterna redovisade. Jag sade inte alls att det där fanns olika meningar som gav stöd för uppfattningen att Guadeloupemedlen vid det här laget inte skulle vara en rättslig obligation för den svenska staten. En parlamentarisk utredning vore det sämsta man kunde tänka sig. Skall det vara en utredning skall den väl vara vetenskaplig. Parlamentariker skulle väl rösta endast efter vissa politiska synpunkter, under det att en vetenskaplig utredning skulle ta fram det faktiska underlaget. Sedan frågar man sig: Vad är Axel Andersson egentligen ute efter? Han försökte hänföra mina synpunkter till att jag, som han påstod, var monarkist. Det har väl inte med saken att göra. Det ger mig anledning att tro att detta är ett sätt att visa sitt republikanska nit. Jag tycker att det kan visas på ett vettigare och ett mera värdigt sätt än genom att ta upp en sådan här historisk fråga som regering och riksdag på sin tid har beslutat om och som sedan har omprövats vid flera tillfällen. Så småningom verkade det också som om Axel Andersson inte bara ville rikta kritik mot kungahuset utan även ville att bidragen skulle minskas. Storleken på de bidrag som går till olika huvudtitlar fastställs ju efter prövning, och man vet inte alls säkert hur en sådan prövning skulle utfalla. Jag finner fortfarande inget skäl att tillsätta en utredning rakt ut i luften så att säga, eftersom det redan har gjorts en del utredningar som visat att det finns saker som man inte kan klara ut. Allt vad man hittills har fått fram visar att det inte finns någon vetenskaplig grund för att det skulle föreligga någon orsak till en omprövning.

Herr talman! Först får jag be herr Siegbahn om ursäkt, om han tog illa vid sig när jag råkade kalla honom monarkist. Det ber jag att få ta tillbaka.

Från februari 1816 fick konseljens övriga ledamöter årliga gratifikationer av Karl Johan personligen. Jag vill inte stå här och påstå att det har ett direkt samband, men det är litet underligt att det så väl sammanfaller i tiden. Så till sakfrågan. Vad det gäller är ju om England avsåg att ge ön Guadeloupe till Sverige eller till kungahuset. Före 1815 gjorde varken Karl Johan eller dåvarande kungen, Karl XIII, anspråk på ön. Ingen av dem hävdade att ön Guadeloupe var en personlig kunglig egendom. Det gäller ganska litet pengar — det är sant. Herr Siegbahn frågade vad jag var ute efter. Jag tycker faktiskt att vi borde kunna utplåna den här skamfläcken, som finns kvar sedan en mörkare tid, innan det fanns någonting som kunde kallas demokrati. De här 300 000 kronorna borde kungahuset kunna avstå från utan att lida nöd, tycker jag. Det handlar dock om pengar. För en ledamot av finansutskottet tycker jag att det tvärtom borde vara roligt att det finns motioner med förslag om att bibringa statskassan pengar i stället för att dra ut pengar ur statskassan. Det är inte så mycket pengar, herr Siegbahn, det medges. Men 300 000 kr. är ändå 300 000 kr.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp ger samfällt sitt stöd åt Axel Anderssons yrkande. Vi gör det därför att finansutskottets hela handläggning av frågan har varit felaktig. Vi gör det därför att Guadeloupefrågan är en rättsskandal av stora proportioner. Den saknar motstycke i svensk rättshistoria. Den är i sanning, för att tala med Sten Sjöberg, en furstlig svindel. Och denna svindel är alls ingen dunkel eller oklar affär. Den är tvärtom helt kristallklar. Svinaeln är dokumentariskt belagd för envar som har ögon att se med. Vidare är det som bekant inte så att denna svindel är enbart historisk, att den enbart tillhör det förflutna. Den har den verkan att det svenska furstehuset nu och allt framgent fortsätter att uppbära de ekonomiska fördelarna av den manöver som utfördes för mer än 160 år sedan. Herr talman! Den rättsliga läget är fullständigt klart. Den svenske tronföljaren Karl Johan gjorde gällande att Guadeloupe tillföll honom personligen, överlämnad av brittiska kronan. Detta faller redan på sin egen orimlighet. Brittiska kronan saknade all anledning att ge den svenske tronföljaren några som helst materiella bevis på erkänsla för hans insatser i kriget mot Napoleon. Det är tvärtom dokumentariskt belagt att den brittiska statsledningen var synnerligen missnöjd med Karl Johans agerande under kriget, och någon erkänsla var det sannerligen inte tal om. Det är dessutom dokumentariskt belagt att Guadeloupe överlämnades av den brittiska kronan till den svenska kronan. Karl Johans person kom över huvud inte in i sammanhanget. Överenskommelsen där Guadeloupehistorien ingår är sluten mellan de båda ländernas majestäter, dvs. statsöverhuvuden. Den är inte sluten mellan två kungliga personer utan mellan två stater. Vore den sluten mellan två kungliga personer, skulle det ha betytt att det som överlämnades var den brittiske kungens privata egendom. Men det var naturligtvis inte fallet, och något sådant har inte ens talesmän av herr Siegbahns kaliber gjort gällande, Nr 101 ej heller någon vetenskapsman. Onsdagen den Vad mera är: Det är dokumentariskt belagt att Karl Johan, när han påstod 12 mars 1980 att ön överlämnats till honom personligen, var medveten om att han ljög. Det är dokumentariskt belagt att Karl Johan av privata medel betalade betydande summor till flera av sina ministrar för att få dem att godta och se mellan fingrarna med hans svindel. Utrikes statsministern fick en mindre förmögenhet, flera av statsråden erhöll som Axel Andersson har påpekat stora summor. Allt detta slår sönder varje tanke på att Guadeloupefrågan kan utgöra en tolkningsfråga eller en diskussionsfråga över huvud taget. Om Karl Johan hade varit övertygad om att han haft rätt eller om i varje fall en sådan tolkning vore möjlig, så skulle han ju aldrig ha handlat som han gjorde. Endast på grund av att han från början visste att han svindlade hade han anledning att muta sina ministrar. Mutornas utbetalande, som i sig självt är ett brott, är alltså samtidigt beviset på det andra brottet, nämligen det olagliga tillägnandet av Guadeloupe och kungaättens åtnjutande av räntorna. Vi har alltså här belagda ett flertal brott: En högt uppsatt person tillägnar sig kronans egendom. En högt uppsatt person mutar ett flertal ministrar för att få dem att medverka i ett brottsligt och grundlagsstridigt beslut. Den högt uppsatte personen är tronföljare och har icke det åtalsskydd som då rådde för kungen. Finansutskottets betänkande i ärendet är därför oacceptabelt. Det är moraliskt oacceptabelt, eftersom följderna av de begångna förbrytelserna ännu i dag får betalas av de svenska skattebetalarna. De skall fortsätta att betalas så länge det nuvarande kungahuset sitter på den svenska tronen. Finansutskottet medverkar alltså till en i grunden olaglig privatbeskattning. Betänkandet är juridiskt oacceptabelt. Vad saken gäller är en ekonomisk förmån som tillkommit genom brottsliga handlingar. Finansutskottets ställningstaganden under årens lopp innebär både formellt och faktiskt att man godkänner dessa brott. Man förklarar materiellt sett helt enkelt att det inte är några brott och gör sig alltså skyldig till ett ställningstagande som enligt grundlagen strängt taget inte alls ankommer på finansutskottet. Sedan måste jag säga att det är närmast genant att höra Bo Siegbahn som jurist komma med den typen av argument att det är så litet pengar det rör sig om, varför vi inte skall bry oss om det hela. Om jag gick ini Bo Siegbahns rum och stal hans plånbok, som det var 100 kr. i, skulle det brottet på något sätt bli mindre, därför att summan inte är alldeles överväldigande och inte utgör mer än någon promille av Bo Siegbahns lön? Jag har aldrig hört någon jurist i detta land anföra den typen av argument när det gällt att döma småtjuvar eller att döma i mål som rör småförseelser. Det finns naturligtvis ingen anledning på basis av lagens bokstav och anda att föra den typen av resonemang.

Jag kan inte förstå den juridiska grunden för den typen av resonemang. Nåväl, betänkandet är slutligen politiskt oacceptabelt, och detta har en bestämd bakgrund. Det har dess värre blivit vanligare att lag och rättvisa här i landet viker undan eller inte fungerar riktigt när det gäller högt uppsatta personer. Man uppmärksammar en liten löntagares reseavdrag på några hundra kronor men man har inga resurser att granska stora bolags transaktioner. Är man förälder har man enligt justitieombudsmannens uttalande inte rätt att sätta upp ett anslag om föräldramöte på anslagstavlan i det daghem där man har sina barn. Men är man en hög kommunaltjänsteman får man ta emot förmåner för tusentals kronors värde av privatföretag som har affärer med kommunen. Detta har t.o.m. blivit fastställt i hovrätten. Herr talman! I en gammal folklig ramsa från 1790-talets England heter det: En fattig sate går till byahagen, stjäl en gås och sättes in av lagen bakom bom och lås. Men den rike stormaren, som stjäler hela hagen, han blir inte straffad alls av lagen. Med sitt ställningstagande har finansutskottets ledamöter inte bara gett bevis på sin undersåtlighet och på mjukhet i sina egna ryggar. De har tyvärr också stärkt intrycket att lag och rätt är olika för de små och de stora. Den delen av skadan, Bo Siegbahn, är faktiskt alltför stor för att kunna värderas i pengar.
Herr talman! Jörn Svensson gick så småningom över från det ämne som vi nu skall diskutera och gjorde ett allmänt angrepp på det svenska rättssamhället. Jag tänker inte ta upp den saken utan vill hålla mig till det enhälliga betänkande som finansutskottet har avgivit. Bakom står således även samtliga socialdemokrater. När det krävs att det skall göras en utredning och samtidigt sägs att rättsläget är alldeles klart frågar jag mig vad den utredningen skall gå ut på. Jag kan bara säga att personer som är större historiska experter än i varje fall jag-kansket.o.m. större än Jörn Svensson — har konstaterat i utredningen 1957, som återfinns som bilaga till dåvarande statsutskottets yttrande, att rättsläget ingalunda är klart. I varje fall gäller inte detta i någon negativ bemärkelse. Det finns olika tolkningar och analyser av de historiska händelsernas syfte och bakgrund. Jörn Svensson har bara plockat fram de fakta och synpunkter som passar in i hans resonemang. Jag skulle kunna anföra åtskilliga andra fakta och synpunkter med en helt annan innebörd, men det bryr jag mig inte om. Jörn Svensson säger att jag som jurist blandar ihop stöldens storlek med principen. Men det var inte så, utan mitt resonemang var att om det är en fråga om en del av de medel som kungahuset disponerar över och det gäller 3,7 2 av det totala apanaget så är det en relativt liten fråga. Därför kunde man kanske använda sin dyrbara tid till något viktigare frågor än denna lilla fråga, som dessutom inte alls rättsligt sett är av den natur som Jörn Svensson ger sken av.

Herr talman! Jag tror att det hade varit till fördel för Bo Siegbahn att inte ge sig in i den här typen av diskussion — det klarar han liksom inte av. Hans argumentering är så genant för att komma från en jurist att man häpnar. Han staplar ytterligare argument av samma karaktär. Nu säger han att eftersom utskottet varit enigt och även alla socialdemokrater röstat för detta så har plötsligt rättsfrågan antagit en annan dimension. Men vad har det förhållandet med saken att göra? Om en rättslig fråga är riktigt eller felaktigt beslutad i det förflutna — hur kan det påverkas juridiskt av att det bland dem som händelsevis vill skyla över det hela också finns en del socialdemokrater? ; Jag förstår inte alls — detta är ju inget juridiskt argument för fem öre. Jag skulle vilja fråga Bo Siegbahn: Hur kan man i den här debatten som jurist komma med sådana argument som att riksdagen vid vissa tillfällen teg om detta? Riksdagen kan ju rimligtvis inte under all sin tid prata om sådana här frågor. Och att riksdagen vid vissa tillfällen, när den i och för sig hade intresse av att angripa Karl Johan, teg just om detta — vad visar det om det rättsligt riktiga i det som hänt? Det bevisar ju ingenting! Bo Siegbahn måste förstå att han måste komma med andra typer av argument. Och inte kan man väl säga att ett olagligt tillägnande — eller hur det nu skall rubriceras — blir mindre olagligt därför att värdet av det som tillägnas bara är 3,7 26 av någonting annat, som vederbörande person åtnjuter? Det är ett fullständigt irrelevant juridiskt argument. Vad det handlar om är: Överlämnades ön av brittiska kronan till den svenska kronan eller till Karl Johan? Det är i sig ett fullständigt orimligt antagande att brittiska kronan skulle överlämna denna ö till Karl Johan — då skulle man inte ha uttryckt sig som man gjorde i det fördrag som det handlar om. Det är också klarlagt att Karl Johan för att dölja det inträffade betalade mycket stora summor —i ett par fall närmast förmögenheter på den tiden — till personer som hade ett avgörande inflytande på det beslut genom vilket Karl Johans tillägnande skulle godkännas. Och så säger Bo Siegbahn att detta är oklart!
Herr talman! Jag skall inte skryta med mina juridiska kunskaper. Jag anförde inte heller utskottets enhällighet som ett juridiskt bevis. Jag ville bara påpeka det faktumet att det politiska läget var sådant att alla partier var ense om ståndpunkten. Vad gäller Jörn Svenssons juridiska kunskaper är det ett mycket underligt sätt han resonerar på. Han utgår från att det har begåtts ett brott och att det därför är upprörande att anföra argument av olika slag. Men det är om brottet som det råder tveksamhet. Och vi kan konstatera att tveksamheten gäller olika fakta. Jörn Svensson får lov att läsa igenom litteraturen. I vissa ögonblick verkar det som om han inte hade studerat 1957 års ganska utförliga betänkande. Där framgår det tydligt och klart att rättsläget inte alls är klart. De flesta skäl talar för den tolkning som jag gett uttryck för. Andra skäl kan tyda på att förhållandena skulle vara som Jörn Svensson säger. Helt vid sidan av detta finns det ett regeringsbeslut från den här tiden, som i och för sig kan ha ganska bindande verkan. Man kan inte utgå från att man har rätt när man begär en utredning, för då har ju utredningen inget syfte. Vad skall man-med en utredning till om rättsläget skulle vara alldeles klart, som Jörn Svensson säger?

Herr talman! Det här tycker jag blir värre och värre för Bo Siegbahn. Om vi nu skulle inta hans ståndpunkt, nämligen att vi inte vet om det som har skett är brottsligt eller icke brottsligt, då borde ju det inte leda till slutsatsen att vi inte skulle forska vidare i det genom en utredning, utan det borde rimligtvis leda till att man just skulle forska vidare genom en utredning. Men det är kanske så att själva det tvivelaktiga i affären är det som avskräcker Bo Siegbahn och finansutskottet från att gå vidare med frågan? Om det finns en misstanke om ett brott och om det råder tveksamhet en fråga - vilket ju är Bo Siegbahns senast uttalade ståndpunkt — då borde ju just denna tveksamhet föranleda att man borrade djupare i det hela. Men Bo Siegbahn drar den från juridisk synpunkt häpnadsväckande slutsatsen, att eftersom man har skälig anledning att misstänka ett brott så skall man inte gå vidare i frågan, utan man skall i stället fortsätta att göra allt vad man kan för att dölja det. Det är en märklig rättviseståndpunkt, må jag säga!

Herr talman! För att den här diskussionen inte skall bli alltför förvirrande skulle jag först vilja påpeka att riksdagens ställningstagande ju inte är något ställningstagande till själva rättsfrågan. Det är inte så att riksdagen i dag skall ta ställning till om Karl XIV Johan var en svindlare och om han faktiskt mutade statsrådet. Det kan förhålla sig så, men det kan också vara felaktigt. Det har i alla fall ingenting att göra med det ställningstagande som kammaren skall göra just nu, nämligen om man vill specialdestinera medel till historisk forskning. Jag tycker att de som är intresserade av det här spörsmålet förslagsvis kan komma tillbaka när vi behandlar anslagen till den humanistiska forskningen. Det är ett angeläget ändamål, och jag hoppas att motionärerna hör av sig då.
Herr talman! Med anledning av att Björn Molin tillåter sig att förvandla det hela till ett skämt vill jag säga att jag icke anser att frågor där rättsövergrepp och brott mot grundlagen är ifrågasatta lämpar sig för den typen av skämt.
Herr talman! Jag är överväldigad av att så många av riksdagens bästa krafter ägnat den här motionen och det yrkande jag hade så lång tid. Det måste betyda att det kanske ligger någonting i motionen i alla fall. Men det har varit väldigt långa och lärda utläggningar under den sista kvarten, så jag vill i all enkelhet, och nästan beskedlighet, återföra frågan till vad den egentligen gäller, nämligen ett krav på utredning av de rättsliga förhållandena när Guadelouperäntan kom till. Herr Siegbahn har vid flera tillfällen t.o.m. tillrättavisat Jörn Svensson för att denne skulle ha sagt att rättsgrunderna var helt klara. Herr Siegbahn menade att det inte alls var klart på den punkten. Det tycker vi också, och därför yrkar vi bifall till förslaget om att den här frågan utreds.

Herr talman! Börje Nilsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att garantera leveranser av råvara till Broby Industrier AB. Enligt vad jag har erfarit drar Broby Industrier under två veckor i mars ned cellulosaoch pappersproduktionen från fem till fyra skift. Orsaken härtill är att företagets försörjning med massaved är otillräcklig. Den svenska virkesmarknaden karakteriseras av att ett stort antal köpare och säljare uppträder och träffar leveransavtal. Virkeshandeln bedrivs således på marknadsmässiga villkor och ombesörjs av intressenter på företagsnivå. Regeringen saknar formella möjligheter att ingripa i de avtal som träffas mellan parterna på virkesmarknaden. Jag är självfallet medveten om de problem som f. n. föreligger för flera företag i fråga om virkesförsörjningen. Virkesutbudet har inte ökat i takt med den snabbt stigande efterfrågan som högkonjunkturen resulterat i. I syfte att stimulera till ett ökat virkesutbud har riksdagen tidigare beslutat om tillfälligt bidrag till skogsgallring. Riksdagen har nyligen beslutat om en förlängning av gallringsbidraget. Jag vill även erinra om den särskilda kommitté som f. n. behandlar hela frågan om skogsindustrins virkesförsörjning. En av de centrala frågor kommittén har att analysera är behovet av åtgärder för att få till stånd en anpassning av virkesutbudet till skogsindustrins behov.
Herr talman! Anledningen till att jag ställde min fråga är ett driftstopp under två veckor i mars vid Broby Industrier i Östra Göinge. Sedan frågan ställdes har företaget signalerat om ytterligare driftstopp under fem veckor i april och maj. Det är klart att denna situation skapar oro för framtiden. Anledningen till driftstörningarna är brist på råvara. Bristen beror dels på dålig avverkning, dels på konkurrens om råvaran, som jag ser det på grund av ökad fliseldning. Redan för ett år sedan slog Pappers avdelning i Broby larm om att denna situation skulle kunna uppstå. Företaget och samhället hade alltså genom en riktig planering kunnat förhindra denna situation. Jag ställde frågan vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att lösa problemen i Broby. I svaret håller industriministern med om att skogsindustrin i stort har stora bekymmer. Han redovisar också en rad åtgärder som regeringen har föreslagit. Men situationen vid Broby Industrier och vid flera andra företag visar att regeringens åtgärder inte är tillräckliga, och det har lett och leder till allvarliga störningar i sysselsättningen. Som jag ser det måste regeringen ta det totala ansvaret för skogsindustrin och för att råvaran finns. Vi har i en socialdemokratisk partimotion redovisat de förslag som kan lösa problemen. Utvecklingen måste ske på ett sådant sätt att hänsyn tas till de anställdas rätt till arbete och trygghet — det kravet måste man absolut ställa. Det är samhällets skyldighet att se till att det blir ett jämnt flöde av virke till industrin. Jag kan inte utläsa av svaret att det finns förslag till nya åtgärder; de som nämns är ju tidigare kända. Jag kan inte heller finna att industriministern är beredd att gripa in för att lösa problemen i Broby, och det beklagar jag naturligtvis. Det är olyckligt att man inte kan få fram råvaran, och det måste vara samhällets skyldighet att planera på ett sådant sätt att industrin verkligen får virke. Jag beklagar alltså att svaret inte innehåller de förslag till åtgärder som jag hade förväntat och som skulle lösa bekymren vid Broby Industrier.
Herr talman! I det här speciella fallet, Broby Industrier, finns det ytterligare en komponent som man kanske bör uppmärksamma. Det är att Skåneskogs konkurs uppenbart har skapat viss desorganisation av virkesmarknaden och därmed skadat virkesförsörjningen för Broby Industrier. Det var en utveckling som jag på min tid varnade för, men omständigheterna gjorde att Skåneskog tilläts gå i konkurs. Och vi ser här en påtaglig effekt av att utfallet av åtgärderna i Skåne inte blev det som vi hade önskat. I övrigt vill jag hänvisa till vad jag sade i mitt svar, nämligen att en rad åtgärder är på gång. Det är klart att det än så länge är svårt att överblicka effekten av det nya skogsskattesystemet, som trädde i kraft den 1 januari. Jag föreställer mig att när kännedomen om detta skattesystem blir allmän kommer det att ha en direkt avverkningsfrämjande effekt.

Herr talman! Det är mycket möjligt att konkursen i Skåneskog inverkar i detta sammanhang. Men i dag är ju det konkreta problemet att man saknar råvara, och därför måste man tillgripa ett driftstopp, vilket naturligtvis är olyckligt för sysselsättningen. Detta är tydligen inte bara en tillfällig åtgärd, utan man måste tillgripa driftstopp även i april och maj. Som jag ser det innehåller alltså svaret ingen redovisning av nya åtgärder — de som nämns är tidigare kända. Nu säger industriministern i sitt senaste inlägg att han överväger ytterligare åtgärder för att förbättra situationen, och det är bra. Vi måste naturligtvis planera och styra avverkningen så att vi kan hålla en jämn och god sysselsättning och så att de anställda verkligen kan känna trygghet. Det måste vara målet. Det är alltså bra och nödvändigt att man överväger ytterligare åtgärder, och de är ju delvis redovisade i en socialdemokratisk partimotion. Man kan följa den, då tror jag det blir bättre.
Herr talman! Dess värre är det ju så att den socialdemokratiska partimotionen ger en ganska dålig vägledning. Den karakteriseras av en övertro på tvångsåtgärder. Jag tror att man med andra åtgärder väsentligt kan förbättra virkesförsörjningssituationen. Jag är, som jag sade nyss, beredd att med relativt kort varsel föreslå regeringen att vidta ytterligare åtgärder i detta avseende. Jag skulle tro att jag får tillfälle att återkomma i den frågan. Med anledning av vad Börje Nilsson sade vill jag ännu en gång understryka hur olyckligt det är om man får en desorganisation på den lokala virkesmarknaden. De personer och de intressen som på sin tid t.o.m. förespråkade en konkurs i Skåneskog bör nu kunna ha ett intressant erfarenhetsmaterial att testa sina teorier på. Jag tror det kan ge en nyttig tankeställare för framtiden.
Herr talman! Den socialdemokratiska partimotionen om skogsnäringen är mycket omfattande, och vi kan naturligtvis inte gå in på en debatt om hela detta ämne just nu i samband med min fråga. Men som jag ser det går de förslag som framförs i motionen mycket längre, och enligt min mening får man inte vara rädd för att tillgripa tvångsåtgärder för att verkligen klara av råvaruförsörjningen. Jag tycker det är väldigt viktigt att göra det. Som jag utläser svaret vill inte industriministern gå så långt, men det är nödvändigt att man verkligen styr och planerar mycket hårt så att man får en jämn sysselsättning inom hela skogsnäringen.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1§ vill jag meddela att jag på grund av familjeskäl inte kan besvara Bengt Gustavssons interpellation 1979/80:131 om omställningsproblemen vid omlokalisering av statliga myndigheter den 14 mars såsom tidigare meddelats. Efter samråd med Bengt Gustavsson får jag meddela att jag har för avsikt att besvara interpellationen den 19 mars.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat arbetsmarknadsministern hur många människor som finns anställda i arkivarbete, halvskyddad eller skyddad sysselsättning inom kanslihuset samt om statsrådet anser att statliga myndigheter bör gå före i vad gäller anställning av handikappade. Frågan har överlämnats till mig. Det finns ingen inom kanslihuset som är anställd i arkivarbete, halveller helskyddad sysselsättning. Anledningen är att vi inom kanslihuset eftersträvar anställningar på reguljära tjänster även för handikappade. Under de senaste månaderna har som ett led i denna strävan fyra handikappade personer anställts. I sin egenskap av arbetsgivare har staten vidtagit flera åtgärder för att bereda handikappade anställning. I förordningen om arbetshandikappade i statligt reglerad anställning är det uttryckligen inskrivet att myndigheterna vid nyanställning skall verka för att arbetshandikappade bereds sysselsättning. Statens arbetsmarknadsnämnd har bl.a. till uppgift att främja anställning av personer med svårigheter att få anställning och främja handikappades sysselsättning i övrigt. Regeringen har dessutom givit statens arbetsmarknadsnämnd och arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att gemensamt utarbeta förslag till riktlinjer för hur det anställningsfrämjande arbetet bör bedrivas inom statsförvaltningen. De faktiska svårigheterna för handikappade att få arbete inom statsförvaltningen kan trots detta vara stora. Inte minst kan det hos de handikappade själva finnas osäkerhet om vilka möjligheter som finns. Jag överväger därför möjligheterna och formerna för särskilda insatser med syfte att dels aktivera myndigheterna när det gäller att anställa handikappade, dels informera och stödja handikappade som vill och kan få statlig anställning.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Just bristen på sysselsättning för handikappade leder ofta till passivitet och isolering och medför att människor som skulle kunna göra en viktig samhällsinsats tvingas att sitta hemma. Ibland hänvisas också unga människor till ålderdomshem eller långvård. Samhället har ju vidtagit en rad åtgärder för att stimulera arbetsgivare att anställa handikappade. Bl. a. har man försökt ordna halvskyddad sysselsättning eller arkivarbete. Nu visar det sig att av de halvskyddade platser som fanns den 31 december 1978 — och det är de senaste siffror som jag har — var nästan 70 96 inrättade i enskilda företag. Det fanns inte en enda halvskyddad plats i central statsförvaltning. allmännyttiga organisationer, men det fanns ingen plats för arkivarbete inom kanslihuset. Nu säger Olof Johansson att man i kanslihuset eftersträvar anställningar på reguljära tjänster också för handikappade. Det är naturligtvis mycket positivt. Den uppgift som Olof Johansson lämnade om att man på sistone har anställt handikappade på vanliga tjänster är naturligtvis glädjande. Man får dock inte skapa en motsättning mellan att å ena sidan försöka anställa handikappade på vanliga tjänster och å andra sidan inrätta t.ex. arkivarbetartjänster. I och med att denna typ av tjänster finns bör rimligen också regeringen som arbetsgivare utnyttja dem. Det kan ju vara en inkörsport för fast anställning senare. Det är bra att man, som Olof Johansson sade, försöker anställa handikappade på fasta tjänster. Men möjligheterna att inrätta fler tjänster kommer ju att vara begränsade under de närmaste åren, och skall man kunna anställa fler handikappade i kanslihuset, krävs det sannolikt att man inrättar arkivarbetartjänster. Det är naturligtvis inte ett dugg bättre att det i det här handikappanpassade huset, vid riksdagsförvaltningen, är på precis samma sätt, dvs. att det inte finns en enda tjänst som arkivarbetare. Nu får departementen nya lokaler och de eventuella fysiska hinder som kan finnas för vissa handikappade bortfaller ju. Jag vill fråga om Olof Johansson är beredd att vidta åtgärder för att inom kanslihuset — vid sidan av det positiva som han nämnde — också inrätta tjänster för arkivarbetare.
Herr talman! Av svaret framgår att jag inte har skapat någon motsättning mellan de nämnda två möjligheterna. Jag har bara talat om varför det statistiskt inte har redovisats anställda i arkivarbete, halveller helskyddad sysselsättning. Vidare har jag sagt att vi eftersträvar anställning på reguljära tjänster. Men det är klart att det därmed inte har sagts att vi söker undvika arkivarbetsanställning. Jag har bara angett huvudmålsättningen för det arbete vi bedriver. Det föreligger ingen motsättning, utan jag tycker det verkar som om vi skulle vara helt överens om målsättningen. Naturligtvis krävs det en ökning av informationsinsatserna. Sedan får vi väl se vad arbetet med det uppdrag som arbetsmarknadsstyrelsen och statens arbetsmarknadsnämnd har kan leda till. Jag är i varje fall beredd att på bästa sätt och i enlighet med intentionerna i arbetshandikappspropositionen se till att även staten tar sitt ansvar och att kanslihuset därvidlag visar vägen.

Herr talman! Jag noterar det sista svaret med stor tillfredsställelse. Vi tycks vara överens. Det som Olof Johansson sade skulle alltså innebära att man, förutom att man försöker anställa handikappade på ordinarie tjänster, också vill göra ansträngningar att ordna speciella tjänster när det gäller arkivarbete eller halvskyddad sysselsättning. Naturligtvis innebär detta en anmaning till riksdagen som arbetsgivare att i vår egen riksdagsförvaltning också försökata Nr 102

Herr talman! Gabriel Romanus har frågat mig om jag vill uttala att statliga myndigheter liksom tidigare bör underlätta för de statsanställda att få deltidsarbete. Bakgrunden till hans fråga är att regeringen har utfärdat en ny deltidsförordning , som skall träda i kraft den 1 april. Låt mig svara så här. Det cirkulär om deltidsarbete som nu upphävs tillkom för tio år sedan. Då rådde inte bara en arbetsmarknadssituation som i flera avseenden skiljer sig från den vi har i dag. Det familjesociala stödet var också långt mindre utvecklat än nu. I det läget var det naturligt för staten som arbetsgivare att aktivt underlätta anställning på deltid. Deltidsarbetet ökade också kraftigt, framför allt bland kvinnorna. Denna utveckling har sedan fortsatt under hela 1970-talet. Men under senare år har tillkomsten av en rad nya lagar och andra författningar bidragit till att det statliga deltidscirkuläret numera i ganska stor utsträckning har spelat ut sin roll. Alla arbetstagare hart.ex. lagfäst rätt till ledighet för vård av barn. Och den rätten åberopas av de flesta deltidsarbetande. För de statsanställda finns f. ö. särskilt förmånliga regler om föräldraledighet. Vidare har rätten till ledighet för utbildning och för fackliga förtroendeuppdrag samt möjligheterna till delpensionering fått stor betydelse. Till detta kommer att de statliga myndigheterna numera uttryckligen är ålagda att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i statlig tjänst. Och den 1 juli i år träder dessutom den nya jämställdhetslagen i kraft. Det är alltså främst mot denna bakgrund som regeringen har funnit tiden mogen att förenkla och modernisera riktlinjerna för statligt deltidsarbete. Men samtidigt har en viss tyngdpunktsförskjutning i synsättet markerats. Den stora omfattningen av deltidsarbetet inom statsförvaltningen innebär nämligen vissa merkostnader för myndigheterna och kan också i en del fall försvåra kontakterna mellan allmänheten och myndigheten. Jag vill betona att myndigheterna också enligt den nya deltidsförordningen skall ta särskild hänsyn till familjesociala förhållanden. De skall dessutom ta hänsyn till personer med arbetshandikapp eller andra svårigheter på årbetsmarknaden. Möjligheterna till deltidsarbete skall f. ö. kunna utnyttjas lika väl av män som av kvinnor. De närmare föreskrifter om deltidsarbete som kan behövas skall utfärdas av statens arbetsgivarverk. Det skall ske efter samråd med statens arbetsmarknadsnämnd, som har till uppgift bl.a. att svara för jämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen.

Herr talman! Som framgår av både frågan och svaret har staten varit en föregångare när det gäller att underlätta för sina anställda att få deltidsarbete. Det har sagts i det cirkulär som har gällt, att det bör avse både rutinarbete och mer kvalificerade göromål. Det har naturligtvis upplevts som positivt av de statligt anställda att de har haft möjlighet att anpassa arbetstiden efter vad de av olika skäl funnit lämpligt i sin egen situation. Nu har cirkuläret ersatts av en deltidsförordning, och den har en helt annan ton. Nu talar man om att deltidsarbete skall anordnas när myndighetens verksamhet kräver det. När det gäller den enskilde säger man att det får anordnas på en arbetstagares begäran även i andra fall, i den mån verksamheten medger. Det är alltså inte längre tal om att underlätta för den enskilde eller att förordningen skall gälla både kvalificerade uppgifter och andra uppgifter. Den tidigare positiva tonen är borta. Detta har också mycket riktigt uppfattats som en markant ändring av statens inställning. I tidningen Arbetsgivaren klappar man i händerna och ser det här som ett föredöme. Så här skriver man: Nu ämnar staten av omtanke om sina pengar bromsa ökningen av deltidsjobben bland sina anställda. Från den 1 april är det inte de anställdas önskemål utan statens eget behov som skall avgöra vem som får jobba deltid och hur. Även andra tidningar, som inte har samma intresseinriktning, har uppfattat den nya förordningen på samma sätt. Det blir svårare att få arbeta deltid efter den 1 april. Syftet är att göra verksamheten effektivare, säger en tidning. Andra har uppfattat det på samma sätt. En viss åtstramning, men inget idiotstopp, säger statssekreteraren för lönefrågor på budgetdepartementet i ett uttalande. Det är därför som jag har ställt frågan om det ansvariga statsrådet vill uttala att man fortfarande skall underlätta för de anställda, som önskar det, att få deltidsarbete. Jag tackar för svaret. Det innehåller en del positiva markeringar, t.ex. att det även skall vara möjligt för arbetshandikappade och andra som har svårigheter på arbetsmarknaden att få deltidsarbete och att det skall gälla män lika väl som kvinnor. Men här görs ändå — jag kan inte bortse från det — en markering av att man skall ta mindre hänsyn till de anställdas önskemål i fortsättningen. Det hänvisas till kostnaderna. Jag skulle därför vilja fråga: Finns det en analys som visar att deltidsarbete verkligen leder till ökade kostnader, och hur stora är de ökningarna i så fall? Vidare pekar statsrådet på den lag som ge föräldrar rätt till partiell tjänstledighet. Men även de som har barn över åtta års ålder kan ju ha intresse av att anpassa arbetstiden till sin egen situation. Jag vill därför upprepa den fråga som inte direkt har besvarats av statsrådet: Herr talman! Jag tror det är viktigt att man ändå noterar de många saker Torsdagen den som har inträffat under den gångna tioårsperioden. Där det i början av 13 mars 1980 1970-talet var naturligt att aktivt främja deltidsarbete har vi i många fall bytt ut principen om det aktiva arbetet från samhällets sida genom att lagstifta om en rätt. Detta borde Gabriel Romanus vara helt medveten om eftersom han har arbetat mycket just på det sociala området. Sedan har jag naturligtvis mycket litet av kommentarer att göra till tidningen Arbetsgivarens uttalanden. Tidningen gör naturligtvis sin vinkling av denna problematik. Det är kanske tur att vi inte har som rättesnöre allt vad som sägs i dess kommentarer. Jag skulle kunna nämna fler exempel, på andra områden. Däremot är det kanske viktigt att beakta hur de fackliga organisationerna ser på dessa frågor. Där har vi i vanlig ordning i samverkansförhandlingar enligt MBL fått de fackliga organisationernas synpunkter. De båda huvudorganisationer, Statsanställdas förbund och TCO-S, som tillsammans representerar det övervägande flertalet statstjänstemän och lärare, har därvid i allt väsentligt godtagit bestämmelserna. På fackligt håll har man på senare tid ändrat inställning till deltidsarbete. Man har bl.a. vänt sig mot att deltidsarbetet utnyttjas som ett arbetsmarknadspolitiskt medel. Den tredje huvudorganisationen, SACO SR:s negativa tolkning av de nya föreskrifterna. Jag kan inte heller finna att SACO/SR har redovisat tillräcklig grund för den kritik som organisationen vid förhandlingar och genom pressen har riktat mot de nya bestämmelserna. Gabriel Romanus talar också om vad som är möjligt att göra utöver vad lagarna kräver, och till det skall jag be att få återkomma.

Herr talman! Jag vet att ställningen för dem som vill ha deltidsarbete rent allmänt har stärkts på arbetsmarknaden genom lagar, som jag har varit med om att besluta här i riksdagen och som jag tycker är bra. Men jag vet också att en arbetsgivare har möjlighet att gå utöver vad lagarna säger för att tillmötesgå de anställdas önskemål. Det är det hela diskussionen gäller — att tillmötesgå önskemål hos anställda. Jag är glad för att den tolkning som tidningen Arbetsgivaren har gjort inte skall vara något rättesnöre. Jag tackar för det. Den var utomordentligt negativ. Jag hoppas att de som skall skriva ytterligare föreskrifter också har noterat att så skall förordningen inte tolkas. Vi vet att även på fackligt håll finns vad jag skulle vilja kalla en dogmatisk motvilja mot deltidsarbete. Man låter det bästa vara det godas fiende. Med en perfekt jämställdhet i samhället behövs kanske inte lika mycket deltidsarbete. Men vi vet ju att en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden för många kvinnor — även för dem som har barn i sådana åldrar att de inte kan åberopa rättigheterna till deltidsarbete — är att ta deltidsarbete. De 11 kanske anser att de inte orkar med ett heltidsarbete, av olika skäl. Där kan staten vara en föregångare. Det är också troligt att kommunerna har tagit ett visst intryck av att staten har haft en särskilt positiv inställning. Det är möjligt att man är rädd för att deltidsarbetet kan användas som ett arbetsmarknadspolitiskt medel av mindre omdömesgilla arbetsgivare. Men jag förmodar att en sådan rädsla inte finns när det gäller staten. Jag är tacksam för att Olof Johansson avser att återkomma i ett ytterligare inlägg. Då kanske jag kan få svar på den fråga som jag ställde, nämligen om statsrådet vill uttala att statliga myndigheter bör underlätta för anställda som så önskar att få deltidsarbete.
Herr talman! Det är viktigt att först påpeka att den nya deltidsförordningen gäller utöver den rätt till ledighet som följer av kollektivavtal eller av lag eller annan författning, t.ex. för vård av barn eller för studier. De rättigheterna inskränks självfallet inte på något sätt av de nya bestämmelserna. Detta tror jag säkert att Gabriel Romanus är helt medveten om, men det är ändå viktigt att i debatten klargöra detta gång på gång, så att deltidsförordningen inte ses som en isolerad företeelse. Den är alltså ett komplement och i vissa klart utpekade avseenden självfallet underordnad andra bestämmelser som är nog så viktiga för att hävda just möjligheterna till deltidsarbete. Därutöver upptas i deltidsförordningen de arbetshandikappades situation —- som Olle Wästberg i Stockholm och jag här talade om för en stund sedan — som ett specifikt område som man skall främja, och vidare naturligtvis de familjesociala skälen. Det avser således inte bara bristen på barnomsorg, som man särskilt angav i det tidigare cirkuläret, det innefattar också en vidare definition av familjesociala skäl. De statsanställda — och f. ö. även lärarna — har ju möjlighet att få partiell tjänstledighet för vård av barn ända tills barnet fyller tolv år och i en del fall ännu längre. För dem gäller alltså förmånligare regler än enligt den allmänna lagen om rätt till ledighet för vård av barn. Jag förutsätter att de flesta deltidsarbeten också i fortsättningen kommer att anordnas för att tillgodose önskemål från de anställda. På det sättet vill jag gå Gabriel Romanus till mötes.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det senaste tillägget. Jag tror att det här meningsutbytet ändå har fyllt funktionen att ta bort en del av de tolkningar som har gjorts, där man har sett ändringen som en åtstramning för de anställda. Bl. a. påpekandet att familjesociala förhållanden kan inrymma mycket annat än vad som står i lagen, dvs. att man har barn under åtta år, är värdefullt; det kan ju också finnas andra familjeskäl som gör att man vill arbeta deltid. Jag tycker att jag har fått positiva besked av statsrådet Olof Johansson, och det uppskattar jag. Men naturligtvis finns det fortfarande kvar en markering av något slags Nr 102 tyngdpunktsförskjutning, där man håller fram nackdelarna, för arbetsgivar Torsdagen den na, med deltidsarbete. Jag är alltså inte helt nöjd. Men jag hoppas att de som 13 mars 1980 skall utfärda ytterligare bestänimelser vill ta fasta på de positiva uttalanden som Olof Johansson har gjort här. Jag kan försäkra att skulle det bli en ändrad och mer negativ praxis bland de statliga arbetsgivarna, så kommer i varje fall jag att följa den utvecklingen med uppmärksamhet. bete Jag anser att det är de anställdas synpunkter när det gäller deras egen arbetstid som skall vara avgörande och inte det förhållandet att en del fackliga ombudsmän har en dogmatisk inställning i denna fråga.
Herr talman! Bara en kort anmärkning. Vi vet alla att det finns olika skäl för att söka sig till deltidsanställning. Det finns alltså vissa skäl som kan anses vara mindre berättigade. Vi vet hur man resonerar kring skattepolitik och annat. Genom den formulering som deltidsförordningen nu har är det klart att den sortens skäl inte kan beaktas i det här sammanhanget. I övrigt hänvisar jag till vad jag tidigare sagt i detta sammanhang. Jag vill bara påpeka att det är viktigt att också se på hur förmånerna påverkas längre fram i livet. Det är naturligt att vi vidare eftersträvar att man har möjlighet att gå äver från deltidstill heltidssysselsättning.

Herr talman! Det var intressant att Olof Johansson tog upp detta med skattefrågan. Det ger verkligen en tankeställare. Om det är så att människor, som i övrigt skulle vilja jobba heltid, säger att de vill arbeta deltid därför att det inte lönar sig att arbeta full tid, är det naturligtvis ingenting som vi skall möta genom att tvinga folk att jobba heltid, utan det skall vi möta genom ett vettigt skattesystem. Jag har stora förhoppningar på den här regeringen att den skall arbeta vidare efter de linjerna. Jag hoppas att även Olof Johansson vill medverka i det arbetet, även om entusiasmen från centerpartiets sida inte alltid har varit på toppen när det gäller de frågorna. Det vore verkligen ett underkännande av hela vårt skattesystem om vi skulle säga, att för de statligt anställda lönar det sig så dåligt att jobba heltid att man måste tvinga dem till det, eftersom de annars av skatteskäl övergår till deltid. Riktigt så illa ställt är det väl inte. Men om man, som Olof Johansson gör, drar in skattesystemet i den här debatten, bör man dra en annan slutsats av det.
Herr talman! Vi har alltså i deltidsförordningen talat om vad vi vill främja när det gäller de handikappade och dem som kan åberopa familjesociala skäl. Det är det väsentliga och det grundläggande. Det andra nämnde jag bara för att exemplifiera vad som ibland i debatten nämns som skäl. Deltidsförordningen säger ingenting positivt i den riktningen.
Herr talman! Jag misstänker att jag har fått i stort sett de besked jag kan få. Jag vill ändå som avrundning för min del säga att det i Olof Johanssons framställning finns ett drag av att det i stor utsträckning är arbetsgivaren som skall bedöma de skäl som den anställde har för deltidsarbete. Det är klart att om deltidsarbetet ställer till svårigheter, måste man väga dem mot de skäl som den anställde har. Men grundinställningen har tidigare varit att man skall underlätta för människorna att ha den arbetstid som de själva tycker passar dem, så länge det inte ställer till nackdelar för andra. Den grundinställningen borde staten som arbetsgivare ge uttryck för. För min del är jag skeptisk till de uttalanden som görs, om att det ställer till så mycket besvär att människor vill jobba kortare tid än precis den normala. I vissa fall kan det givetvis vara en nackdel att man inte finns tillgänglig på arbetsplatsen.

Herr talman! Helge Hagberg har frågat mig om jag anser det vara rimligt att Skogruppen AB förlägger nåtling utomlands i stället för i Sverige och om jag är beredd att medverka till att beredskapsarbete inom nåtling kommer i gång i Sverige. Skogruppen AB bildades våren 1979. De fem tillverkande företagen i bolaget svarar för ungefär hälften av den svenska läderskotillverkningen. Jag har inhämtat att ett av dessa företag, Rex Skoindustri AB, har lagt ut ett nåtlingsarbete avseende 10 000 par läderstövlar till Uruguay. Uppdraget motsvarar i arbetstid drygt tre manår. Anledningen till att nåtlingen inte skett hos Rex är bristen på arbetskraft. Situationen för den svenska läderskoindustrin är ljusare än på länge. För första gången på många år sker en ökning av produktionen. Härtill har bidragit bl.a. det statliga omstruktureringsoch effektiviseringsprogram som inleddes förra året och den förbättring som skett av det relativa svenska kostnadsläget. På grund av svårigheten att rekrytera arbetskraft har emellertid branschen svårt att fullt ut utnyttja det förbättrade läget. Det är beklagligt om det förhåller sig så att en bristande yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden försvårar den utbyggnad av industrisektorn som är nödvändig för svensk ekonomi. Samhällsföretagsgruppen tog den 1 januari i år över ansvaret för bl.a. skyddade verkstäder och även för de industriella beredskapsarbetena. De sistnämnda ingår nu som delar av Samhällsföretags verksamhet. Jag kan inte bedöma vilka möjligheter Samhällsföretag har att utföra de aktuella nåtlingsarbetena. Regeringen har f. ö. inom ramen för gällande lagstiftning ingen möjlighet att påverka frågor om förläggning av tillverkning till Samhällsföretag. Jag vill också betona att Samhällsföretag inte kan utgöra en ersättning för en konkurrenskraftig, lönsam industriverksamhet. I det konkreta fallet med svårigheter att rekrytera arbetskraft är det naturligt och sannolikt till fördel för alla parter, att skoföretaget hellre lägger ut en del av arbetet utomlands än avstår från hela ordern. Självfallet är det inom företaget som beslut av detta slag skall fattas med företagets bästa för ögonen. Någon konstitutionell möjlighet att påverka sådana beslut föreligger inte. Jag vill slutligen framhålla att det aktuella fallet ånyo understryker behovet av en ökad yrkesmässig rörlighet på den svenska arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Jag delar också den bedömning som kommer till uttryck i svaret — att vi f. n. har en ljusare situation för skooch läderbranschen än vi haft på mycket länge. Dock skulle jag vilja poängtera att vi befinner oss i ett verkligt dilemma. Beklädnadsarbetareförbundet har t.ex. gjort ansträngningar för att finna uppslag som kan förmå företaget att förlägga sin nåtling inom landet. Dels har vi kapacitet inom Samhällsföretag, dels har vi faktiskt arbetslösa nåtlerskor, som skulle få sysselsättning genom att man i detta fall förlade verksamhet till Malung. Också det lokala facket har föreslagit åtgärder. Man har erbjudit sig att ställa upp med övertidsarbete för att kunna klara det aktuella behovet. Det är säkerligen riktigt som handelsministern säger i svaret, att det inte är konstitutionellt möjligt att ingripa i det enskilda företagets beslut. Men det är ändå att beklaga att företaget inte självt är mera samarbetsvilligt och inte ställer upp när det gäller en spontan facklig ambition att hjälpa till med insatser. Man skulle kunna ställa frågan hur länge samhället skall ställa upp och hjälpa företaget med att hävda sig på marknaden med sina varor. Jag tycker att det ligger rätt mycket i den socialdemokratiska tekomotionen, som talar om att vi verkligen måste se på konstruktionen med stödåtgärderna inom hela denna sektor. Min fråga är alltså: Hur långt skall vi låta ett företag gå? Det kan ju bli ytterligare beställningar utomlands. I hur stor utsträckning kan vi från statens sida tillåta att mer och mer beställningar förläggs utanför landets gränser?

Herr talman! På frågan hur länge samhället skall ställa upp är svaret att vi har ställt upp med olika statliga insatser för att omstrukturera skoindustrin och på olika sätt hjälpa till helt enkelt därför att vi har velat bevara en skoindustri i Sverige. Det är av beredskapsskäl och naturligtvis också av andra skäl som vi är intresserade av detta. Det är därför som handelsdepar tementet har haft denna fråga under sitt ansvar. Vi vill fortsätta att ställa upp så länge som det över huvud taget är möjligt att till en rimlig kostnad bevara denna kapacitet i Sverige. När det gäller kostnadsfrågan måste man — det är också konstitutionellt betingat — ge företaget självt möjligheter att avväga vad som är företagsekonomiskt möjligt. Och när det gäller detta att hålla nere kostnaderna undrar jag, Helge Hagberg, om inte även socialdemokratin måste säga sig att det är nödvändigt med en ökad rörlighet och framför allt en ökad yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden. Annars kommer dessa kostnader att bli svindlande. Utan tvivel kan denna typ av rörlighet innebära krav och påfrestningar och att man därför gärna i namn av trygghet skulle vilja skapa sådana skyddsnät att det inte längre skall ställas sådana krav. Då vill jag göra gällande att vad man i så fall gör i namn av trygghet kommer att bli trygghetens fördärv, därför att vi då snart kommer att han en industristruktur och sådana offentliga åtaganden att det i längden inte kommer att finnas pengar till att uppfylla alla de olika åtaganden som gjorts.

Herr talman! Naturligtvis vill inte heller jag få något konstlat förhållande med åtaganden från samhällets sida som innebär att man inte har en sund företagsamhet i branschen. På den punkten är jag överens med handelsministern. Men gentemot den här gruppen har samhället tagit på sig vissa ekonomiska åtaganden. Då får gruppen också ställa upp och samverka. Det får inte vara så att företaget fortsätter att förlägga verksamhet utomlands. I det här fallet har vederbörande fackförening gett uppslag om utläggning av arbetet inom landet — i Malung. Här är det naturligtvis inte fråga om rörlighet, för det är ju inte längre avstånd mellan Malung och Örebro än att man mycket väl skulle kunna ha haft verksamheten förlagd till Malung. På så vis hade man också sparat in arbetslöshetsunderstöd till de nåtlerskor som nu får fortsätta att stämpla.
Herr talman! Låt mig konstatera att Skogruppen AB har ett produktionsåtagande vad gäller produktion i Sverige. För det har man fått vissa typer av insatser från statens sida. Man uppfyller detta produktionsåtagande mer än väl. Det som vi nu talar om är produktion utöver detta åtagande. I den mån man skulle komma att underskrida produktionsåtagandet, t.ex. genom att förlägga verksamheter utomlands eller genom att man över huvud taget inte har råd att fortsätta sin verksamhet, då uppstår en situation som f. n. inte råder men som då skulle få bli föremål för förnyade överväganden och ny prövning.

Herr talman! Georg Andersson har frågat industriministern om regeringen är beredd att tillskjuta ytterligare medel till statens industriverk för att möjliggöra statsbidrag till försöksanläggningar med fasta bränslen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Industriverket har i en skrivelse den 8 februari 1980 anmält att efterfrågan på statsbidrag för olika typer av energibesparande åtgärder inom näringslivet har ökat avsevärt och att tillgängliga medel inte kommer att räcka till för att täcka det väntade behovet. Verket har bl.a. redovisat att av ett antal större demonstrationsprojekt — bland vilka ingår den anläggning i Lycksele som Georg Andersson har nämnt i sin fråga — endast några få kan beviljas bidrag med nu tillgängliga medel. Industriverket har därför begärt ytterligare medel för statsbidrag till energibesparande åtgärder. Dessa medel skall användas för omställningsåtgärder i näringslivets befintliga byggnader och industriella processer och för uppförande av prototyper och demonstrationsanläggningar. Frågan om ytterligare medel för energibesparande åtgärder bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att ta upp denna fråga i propositionen med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1979/80.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Petri för svaret. Jag skall erkänna att jag hade önskat att få svaret av Nils Åsling, till vilken jag ställde frågan, och det av speciella skäl, som jag strax skall redovisa. Låt mig först betona att bristen på medel för anslag till anläggningar för utnyttjande av alternativa bränslen är akut. Det framgår av industriverkets framställning i början av februari. Av en rad projekt som är bra och som man vill tillstyrka är det bara några få som enligt industriverket nu kan få några bidrag. Den framställning som kommit från Lycksele kommun är mycket intressant. Den gäller ett sammanhållet system, där man kan tillvarata ortens råvara, föra över den i flisanläggning och sedan i värmeanläggning. Vi vill ha ett snabbt besked — planeringen är långt gången, och vi räknar med att kunna ta anläggningen i drift hösten 1981. Nu fick jag inget klart besked om hur det blir — bara att frågan skall tas upp i tilläggsbudget. Men därmed är ju inte sagt att det blir några pengar i tilläggsbudget, i varje fall är det inte sagt att det blir tillräckligt med pengar. Det här är ganska dyra anläggningar, och kommunerna kan själva inte svara för alla kostnaderna. Staten har stimulerat kommuner och andra att ta fram sådana här projekt. När man har sagt A måste man vara beredd att säga B: staten måste vara beredd att fullfölja med tillräckliga investeringsmedel. Jag hade önskat att få diskutera det här med Nils Åsling, därför att han tillhör dem som nu gör förespeglingar om att man snabbt skall kunna övergå till alternativa bränslen. Jag har tagit del av en centermotion där det frejdigt skisseras hur ved och flis skall kunna ersätta olja ochel — det skall ge en väldig mängd arbetstillfällen. Det är också vad som förkunnas av vissa företrädare i energidebatten just nu. Om man gör sådana förespeglingar måste man vara beredd att ta konsekvenserna av dem. Det är vad industridepartementet hittills inte har gjort. Därför skulle jag gärna vilja att statsrådet Petri i Nils Åslings ställe deklarerar huruvida det är avsikten att i tilläggsbudget III ta upp så mycket medel att den här typen av projekt kan komma till stånd i rimlig omfattning.
Herr talman! Jag och regeringen är medvetna om hur viktigt det är att särskilt prototyper och demonstrationsanläggningar på det här området kommer fram. Jag kan därför säga att vi prövar den här frågan i positiv anda. Propositionen med förslag till tilläggsbudget III kommer i slutet av denna månad, och då blir det uppenbart hur mycket pengar som kan anslås till detta viktiga ändamåli en tid då det är svårt att få fram pengar. Jag kan försäkra att vi f.n. prövar frågan i positiv anda.
Herr talman! Jag är tacksam för den positiva andan. Det är dock svårt att taxera den i dag. Jag får väl ge mig till tåls till slutet av månaden när propositionen kommer. Men jag vill ännu en gång betona att det är bråttom och att det behövs avsevärda belopp. Jag hoppas att statsrådet Petri också bär fram den hälsningen till Nils Åsling, som jag tycker bär ett speciellt ansvar i denna fråga. Jag vill också tillägga att det visserligen i första hand är prototyper och demonstrationsanläggningar som nu bör få komma till stånd, vilket statsrådet Petri framhöll. Men vi skall inte göra oss några illusioner om att andra anläggningar än dessa kommer att bli lätta att förverkliga, om inte staten är beredd att bidra med medel. Kostnaderna kommer säkert att under avsevärd tid överstiga alternativkostnaderna i nu fungerande anläggningar.

Herr talman! Ingvar Carlsson har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits av den svenska regeringen för att få till stånd gasleveranser från Norge. Jag utgår från att frågan gäller i första hand leveranser från sådana gasfyndigheter i norska Nordsjön söder om 62:a breddgraden som ännu inte exploateras. För både Danmark och Sverige är det naturligtvis av största intresse att det norska valet av ilandföringsalternativ för gasen från dessa fyndigheter underlättar framtida leveranser till Norden. Denna fråga togs upp vid ett danskt-norskt statsministermöte den 8 februari. Därvid förklarade sig Norge berett att samarbeta med Danmark och Sverige med sikte på att företa en samlad kartläggning och prövning av möjliga lösningar som kan tillgodose nordiska marknadsintressen inom ramen för ett större framtida gasprojekt. Samråd i frågan skedde även med svenska regeringen. Därefter har överläggningar ägt rum mellan företrädare för de berörda departementen och de statliga bolagen i Danmark, Norge och Sverige. I första hand skall nu Den norske stats oljeselskap a.s. tillsammans med Dansk Olie & Naturgas A/S och Swedegas AB klarlägga såväl marknadsförhållanden som tekniska och ekonomiska aspekter på frågan. En förutsättning för att Sverige skall kunna konkurrera med västeuropeiska köpare om leveranser av norsk naturgas är att transport till Sverige kan ske till rimlig kostnad och att det finns en förberedd marknad i Sverige. Som bekant har Sverige och Danmark nyligen träffat ett avtal som ger Sverige rätt att i viss utsträckning utnyttja det planerade danska rörledningssystemet för gastransporter. Sverige har också tillförsäkrats vissa leveranser av dansk naturgas som skall göra det möjligt att bygga upp en naturgasmarknad med början i sydvästra Skåne. Regeringen avser att redovisa frågan för riksdagen i vår.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Petri för svaret. Det finns två motiv för min fråga. Det ena motivet är att representanter för den norska regeringen har uttalat förvåning över den svenska regeringens passivitet när det gäller att få till stånd gasleveranser till Sverige. Därför har jag velat i riksdagen få besked om vad den svenska regeringen i praktiken gör. Svaret förvånar mig på en punkt, nämligen att det är de tekniska problemen med gasledningar och vilka åtgärder som behöver vidtas som redovisas. Men det som norrmännen fäster avseende vid och som från deras sida är en helt avgörande förutsättning är om Sverige kan erbjuda en näringspolitisk satsning i Norge. För detta finns alltså ingen redogörelse i svaret. Jag vill fråga statsrådet Petri: Finns det några industriella förberedelser från Sveriges sida för att vi skall få del av den norska gasen? Om inte lär det inte tjäna mycket till att förbereda de tekniska lösningarna. 19 Det andra motivet för min fråga är att representanter för ett av regeringspartierna, centerpartiet, reser omkring i landet och talar om att man vill ha mer gas — det sades senast i TV i går i samband med utfrågningen av företrädare för linje 3. Därför är jag naturligtvis som företrädare för oppositionen mycket intresserad av att få reda på vad detta parti som regeringsparti uträttar i praktiken för att Sverige i verkligheten skall få gas. Svarar statsrådet Petri på den första frågan, så har han automatiskt också gett svar på den andra frågan.

Herr talman! Som framgick av det svar jag lämnade, är Sverige starkt intresserat av att få den norska naturgasen hit, i likhet med vad man nu har kommit överens med den danska regeringen om. Beslutssituationen i Norge är sådan, enligt en ”innstilling” som är lämnad till det norska stortinget, att beslut inte behöver fattas förrän om knappt ett år. I avvaktan på det kartläggs nu olika ledningsdragningar och marknadsförhållanden. Jag är väl medveten om att norrmännen, som också är intresserade av ett industriellt samarbete och ställer det som förutsättning inte bara för oljeleveranser utan också för gasleveranser, är angelägna om nya svenska projekt. Vi har, kan jag försäkra, en kontinuerlig kontakt med norrmännen, och det är alltid en bedömning från vår sida att få fram realistiska projekt som är kommersiellt användbara och som kan vara till nytta för båda länderna. Vi måste i det här sammanhanget också tänka på våra egna arbetstillfällen här i landet, men jag vill deklarera att jag tror att det finns oerhört stora fördelar med ett svensk-norskt industriellt samarbete, där oljesamarbetet är en del. Vi är i gång med kontakter, och jag vill rikta uppmärksamheten på att Volvo redan ett par dagar efter det att det blev bekant att vi hade kontakter rörande gasledningarna deklarerade sitt intresse att vara med. Det tycker jag är bra. Vi arbetar alltså så realistiskt som det är möjligt på det här området.

Herr talman! Det var en sorts annonsering i riksdagen från den svenska regeringens sida det statsrådet sade senast om att det går bra att ta kontakter med regeringen, om det finns några företag som är intresserade. Volvo har valt att gå direkt och har tydligen ansett det vara en effektivare väg. Man blir litet orolig när statsrådet Petri anser sig tvungen att här i riksdagen så att säga utannonsera möjligheten att ta kontakt med regeringen för den som vill ha satsning via Norge. Jag tror det krävs en helt annan planering och helt andra initiativ, om det skall bli något av, och inte att den svenska regeringen väntar att privata företag skall ta kontakt med kanslihuset.
Herr talman! Jag kan försäkra Ingvar Carlsson att det här förekommer en mängd initiativ. Vi är i gång med olika projekt. Vi sitter visst inte i kanslihuset och bara väntar. Men man kan aldrig slå sig till ro med det man har i gång. Det var därför jag gjorde denna deklaration för att ytterligare markera vårt intresse.

Herr talman! Anna-Greta Skantz har frågat mig när jag avser att verkställa det beslut riksdagen fattat om ändring i bestämmelserna om besvär i socialförsäkringsärenden. Som allmän regel gäller att den som vill klaga på ett beslut i ett socialförsäkringsärende skall sända besvärshandlingen till den myndighet som har meddelat beslutet. Besvären kan under vissa förutsättningar prövas även om besvärshandlingen sänts till fel instans. Därvid krävs att besvären före besvärstidens utgång kommit in till en försäkringskassa, riksförsäkringsverket eller den domstol som skall pröva besvären. 21 Som socialförsäkringsutskottet anfört i sitt betänkande 1978/79:17 bör den omständigheten att besvärshandlingen ges in till en annan försäkringsrätt än den som skall pröva besvären inte leda till att man riskerar att besvärsrätten går förlorad, vilket blir fallet enligt gällande bestämmelser. Detsamma gäller när besvär över en försäkringskassas eller riksförsäkringsverkets beslut felaktigt sänds till försäkringsöverdomstolen. Regeringen har därför i proposition 1979/80:128, som lämnats till riksdagen denna vecka, bl.a. föreslagit en komplettering av lagtexten på denna punkt. Ändringen innebär att en besvärshandling skall godtas även om den i rätt tid getts in till en annan försäkringsdomstol än den som skall pröva besvären.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. I min motion nr 510, som jag lämnade under den allmänna motionstiden i januari månad 1979, påpekade jag det orimliga i att begära att varje enskild försäkrad skall klara av sådana byråkratiska finesser som i dag finns när det gäller besvär i socialförsäkringsärenden. I motionen föreslog jag att besvärshandling skall kunna tas upp till prövning oavsett vilken försäkringsrätt den har inkommit till. Den 28 mars 1979 beslöt riksdagen med bifall till min motion ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Trots att snart ett år gått sedan riksdagen fattade beslutet har ännu ingen ändring skett i de regler som gäller och som kan få olyckliga konsekvense: för den som vill överklaga försäkringskassans beslut. Jag har till för någon vecka sedan levt i den tron att det beslut som riksdagen tog i mars 1979 har verkställts. Det är med förvåning jag konstaterat att så inte skett. Det är enligt min mening en upprörande nonchalans mot riksdagen, och det är till uppenbar nackdel för många försäkrade. Jag har svårt att förstå att det skall behöva ta ett år för att få till stånd en ändring som riksdagen begärt. Det gäller ingen kostsam reform, och den belastar inte en hårt ansträngd budget. Men ändringen är av stort värde för den som vill överklaga en försäkringskassas beslut. Det kan gäila indragning av sjukpenning, avslag på ansökan om vårdbidrag till familj med ett svårt handikappat barn, ansökan om handikappersättning, förtidspension osv. Det är enligt min mening fråga om en fullständigt onödig försening. Under den tid som förflutit sedan riksdagen fattade beslutet finns det risk för att försäkrade skickat sin besvärsskrivelse till fel försäkringsrätt och därmed inte fått sitt ärende prövat i högre instans. Regeringens handläggning av det här ärendet visar att det är nödvändigt att vi kontrollerar att fattade beslut följs. Det är i varje fall vad jag personligen har lärt mig. Det är bra att regeringen nu har lagt fram en proposition. Jag tycker kanske att den kommer elva eller tolv månader för sent, men det är ändå glädjande att vi nu får en ändring till stånd på denna punkt. Herr talman! Jag vill bara tillägga att jag beklagar att denna ändring inte Torsdagen den kommit till stånd tidigare. Jag skall inte gå närmare in på omständigheterna — 13 mars 1980 kring dröjsmålet.

Herr talman! Det har snart gått två år sedan riksdagen fattade sitt beslut om radions och televisionens verksamhet inför en ny avtalsperiod. De frågor som riksdagen nu skall ta ställning till rör alltså det tredje verksamhetsåret av den nya avtalsperioden. Det kan därför vara lämpligt att redovisa några viktiga erfarenheter. En viktig förändring som följde på riksdagsbeslutet år 1978 gällde radiooch TV-verksamhetens organisation. Ett av syftena med omorganisationen av Sveriges Radio var att ge förutsättningar för en mera rationell verksamhet, att minska byråkratin inom företaget, att decentralisera, att förkorta beslutsvägarna. Hur har det nu gått med detta? Det är ännu för tidigt att uttala sig mera definitivt därom. Omorganisationen är ännu inte fullständigt slutförd. Jag vill i sammanhanget starkt framhålla att de beslut som statsmakterna - fattade 1978 bara avsåg riktlinjerna för hur koncernen Sveriges Radio skulle vara organiserad i en framtid. Även om vår tanke var att den nya organisationen skulle kunna göras effektivare än den gamla, så vilade ändå ansvaret för genomförandet av besluten på de nya styrelserna och på de nya företagsledningarna. För dem var omorganisationen självfallet ingen lätt uppgift: den skulle genomföras under kort tid, och det skulle ske samtidigt som programverksamheten pågick i full och utökad skala. Vi har alla — nästan till leda — fått höra vilket trassel omorganisationen har inneburit, hur dum och ogenomtänkt den har varit. Vi har fått höra att byråkratin inte alls skulle ha minskat utan tvärtom ökat, hur nya chefer utsetts på löpande band så att de nu nästan borde stå staplade på varandra. De väsentliga delarna av omorganisationen genomfördes under budgetåret 1978/79, och i princip trädde den nya organisationen i kraft den 1 juli 1979, alltså för ett drygt halvår sedan. Det var alltså 1978/79 som var det riktigt trassliga året, då man dels hade att bedriva det löpande arbetet enligt den gamla organisationen, dels hade att planera och genomföra den nya organisationen. Man hade alltså kunnat vänta sig att just det året skulle vara kritiskt med hänsyn till administrationens tillväxt. Och jämför man personalstatistiken i Sveriges Radios årsredovisningar, så finner man mycket riktigt att personalen ökade med 300 personer inom koncernen eller med Var har då dessa 300 nya tjänster hamnat? Jo, Sveriges Radios egen 13 mars 1980 personalstatistik visar följande: 120 tjänster har gått till lokalradion. 10 tjänster har gått till utbildningsradion och till det ”gamla” Sveriges Radio har alltså bara gått ca 170 av de nya tjänsterna. Men de tjänster som gått till ”gamla” Sveriges Radio då — är inte det bara byråkrater? Nej, inte om man får tro personalstatistiken. De nya tjänsterna har enbart gått till programproducerande och sändande enheter: 60 nya tjänster har gått till riksradion, TV 1 och TV 2, 50 nya tjänster har gått till tekniken, 70 nya tjänster — drygt — har gått till utbyggnaden av distrikten. Den gemensamma administrationen och servicen har minskat med ca 10 tjänster. Men kan då inte byråkratiseringen ha ökat inom programenheterna? Det är möjligt att så är fallet, men personalstatistikens uppgifter pekar även här åt annat håll: 100 nya tjänster utgörs av programpersonal, varav 80 i Stockholm och 20 i distrikten. 70 nya tjänster har gått till teknisk personal, varav 30 i Stockholm och 40 i distrikten. Gruppen ”övrig personal” — alltså de s.k. byråkraterna — har minskat med precis 1 tjänst. Alla de siffror jag nu har nämnt är naturligtvis bara statistik, och med statistik kan man alltid ljuga. Men jag vill understryka att det är Sveriges Radios egen statistik från årsredovisningen som jag har använt, och jag har inget skäl att tro att den medvetet skulle ha utformats i syfte att förminska problemen i samband med omorganisationen. Jag har full förståelse för att omorganisationen har medfört omställningsproblem som kan ha upplevts som ökad byråkratisering. Men skall jag utgå från personalstatistiken, så tycks de nya företagen ha varit mycket försiktiga med att institutionalisera eventuella tendenser till byråkratisering i form av nya administrativa tjänster. Det tycker jag är hoppfullt. Min tro är alltså att den nya organisationen, när den väl har satt sig, skall visa sig bli effektivare och ge ökade resurser för programverksamheten, precis som vi räknade med när vi utarbetade förslaget i utbildningsdepartementet. Men programmen, har de verkligen blivit bättre? Det återstår att se. Sveriges Radio har fått sammanlagt 110 milj.kr. i rena reformpengar för de två senaste budgetåren, och detta tillsammans med en effektivare organisation bör ge ett mycket märkbart synligt utslag i programmen. Men många av effekterna märks först efter några år. Särskilt =” produktionen av TV-program kräver omfattande planering och förberedelser, och vi kan inte förvänta oss att omedelbart se frukterna av våra satsningar. Men jag tror att vi kan hysa gott hopp för framtiden. Ett av de mera besynnerliga argumenten emot den nya organisationen av Sveriges Radio har varit att yttrandefriheten skulle bli mindre om sändningsrätten delades på flera företag än om ett företag har monopol på att sända radiooch TV-program. 31 Nu är det ju i själva verket så, att ett av motiven för omorganisationen har varit att vidga mångfalden. I det gamla Sveriges Radio tillkom det ytterst en enda person — radiochefen — att fatta beslut i programfrågor. Nu är vart och ett av programföretagen självständigt i programfrågor och kan fatta sändningsbesluten på egen hand. Det vore verkligen konstigt om ökad decentralisering just på radiooch TV-områdena skulle leda till större enhetlighet. Ännu har jag inte hört någon påstå att yttrandefriheten och mångfalden skulle öka om det bara fanns en dagstidning i landet. Det kritikerna mera specifikt skjuter in sig på är det förhållandet att 1978 års radioproposition säger att ett partiskt eller osakligt program inom ett av programföretagen inte kan balanseras av ett program som sänds av ett annat företag. Det är i och för sig riktigt att detta är en följd av omorganisationen av Sveriges Radio. Men de som kritiserar detta bör göra klart för sig vad de egentligen menar. Skulle det verkligen vara rimligt att riksradion var partisk till förmån för kärnkraftsmotståndarna i förhoppningen att TV skulle vara partisk till förmån för anhängarna av kärnkraft? Skulle detta vara rimligt ens om riksradion och televisionen tillhörde samma företag? Det rimliga bör väl i stället vara att de ansvariga i första hand försöker se till att varje program för sig uppfyller radiolagens och radioavtalets krav på saklighet och opartiskhet. Om de ansvariga finner att ett program brister i detta avseende men att det av ett eller annat skäl ändå bör sändas bör man se till att det balanseras av ett annat program. Den balanseringen bör då vara medveten, t.ex. i den formen att man planerar in ett annat program, som kan balansera det som brast i saklighet och opartiskhet. Det är då givet att i den nya organisationen riksradion inte kan ha något inflytande över eller ansvar för vad som sänds i TV. Det är alltså logiskt att balansen skall uppnås inom ramen för vad riksradion eller något annat programföretag självt sänder. Det är inte förvånande att den förestående folkomröstningen om kärnkraften utlöst en debatt om hur bestämmelserna om opartiskhet och saklighet i radio och TV skall tolkas och tillämpas. Däremot är det förvånande att flera som tagit till orda tycks ha för sig att de nu gällande föreskrifterna skulle vara nya och att det först i och med radiopropositionen 1978 skulle ha blivit aktuellt med krav på skälig balans mellan olika uppfattningar. Kravet på opartiskhet och saklighet har under mycket lång tid funnits i det avtal mellan staten och Sveriges Radio som reglerar verksamheten. Redan när Olof Palme 1966 skrev en ny radioproposition kunde han hänvisa till sådana bestämmelser i avtalet — och de var inte nya. Samtidigt föreslog han att detta krav, som ”innehåller den grundläggande skyldigheten för företaget”, skulle regleras i samma ordning som företagets grundläggande rättighet, dvs. i radiolagen. Det skedde också, och sedan dess återfinns detta åliggande i radiolagen. Jag menar liksom Olof Palme att ”kravet på opartiskhet medför att olika åsiktsinriktningar skall få komma till tals och balanseras på ett rättvist sätt”. Jag finner det angeläget att inskärpa vikten av att programbolagen efterlever radiolagens bestämmelser om saklighet och opartiskhet. Skälet är lätt att förstå. En tidning som arbetar i konkurrens med andra tidningar på ett Nr 102 område med fri etableringsrätt kan driva kampanjer, vara ensidig, agitera. Programbolagen inom Sveriges Radio lever på andra villkor. De har av regeringen getts rätt att sända radiooch TV-program. De har i praktiken ensamrätt till sådana sändningar. Denna särställning måste förenas med en ständig respekt för kraven på saklighet och opartiskhet. Programbolagens faktiska monopolsituation ställer särskilda krav på verksamheten, också i andra avseenden än vad gäller balans i programutbudet. Jag vill här särskilt ta upp frågan om frilansmedverkan i programverksamheten. Programföretagens ställning är sådan att staten av vart och ett av dem måste kunna kräva ett ansvar för en vid yttrandefrihet i radiooch TV-programmen liksom för mångfald i programverksamheten. Detta gör det nödvändigt att också personer som inte är fast anställda inom programföre tagen kan medverka i programmen. Staten måste också av programföretagen kunna kräva ett omfattande kulturpolitiskt ansvar. Alla vårt lands mest framstående utövare av konstnäriig, vetenskaplig, publicistisk och i vid mening opinionsbildande verksamhet måste kunna utnyttjas i programverksamheten. En omfattande frilansmedverkan är alltså nödvändig för att programföretagen skall kunna fullgöra de krav som samhället måste ställa på programverksamheten. Radioutredningen noterade på sin tid att andelen frilansmedverkande var alltför låg. Utredningen menade att detta i stor utsträckning berodde på att anslagen till Sveriges Radio realt hade minskat. Utredningen förklarade sig också ha övervägt en kvotering av anslagsmedlen, innebärande att en viss minsta del av budgeten måste användas för att engagera fristående yrkesutövare. Utredningen avvisade emellertid denna tanke, i första hand med hänvisning till att kvotering skulle vara ett stelt och opraktiskt instrument, men också med hänvisning till att rundradions behov av frihet och flexibilitet i planeringen skulle störas av en sådan åtgärd. Utredningens förslag innebar att möjligheten till kvotering borde hållas öppen för att övervägas om föreslagna avtalsbestämmelser inte fick avsedd effekt. I radiopropositionen anförde jag liknande synpunkter. Jag instämde sålunda i att det troligtvis var frågan om ett resursproblem. Jag sade vidare att ”-—-- jag delar utredningens uppfattning att det f. n. inte är nödvändigt att genom kvotering av anslagen till radion och televisionen söka garantera en viss omfattning av frilansmedverkan. I likhet med utredningen anser jag att en sådan kvotering kan medföra vissa olyckliga effekter och att den inte tillräckligt tar hänsyn till etermediernas behov av frihet och flexibilitet vid planeringen och att den därför i det längsta bör undvikas.” Dessa uttalanden föranledde inte någon erinran från kulturutskottets sida. I årets proposition påpekade jag att såvitt jag har kunnat utläsa har inte andelen frilansmedverkande ökat trots att driftmedlen har ökat kraftigt. Jag konstaterade vidare att om situationen inte förändras finns det anledning att åter överväga möjligheten att kvotera driftmedelsanslaget, för att på så sätt garantera en rimlig omfattning av frilansmedverkan. 33 Såvitt jag kan se strider detta uttalande inte på något sätt mot riksdagens tidigare ställningstaganden. Jag vill emellertid betona att jag fortfarande anser att ansvaret för det för yttrandefriheten nödvändiga frilansengagemanget i första hand givetvis åvilar de enskilda programbolagen och att kvotering bör tillgripas endast om det visar sig att en ökad frilansmedverkan eljest inte kommer till stånd. Riksdagsbeslutet år 1978 innebar även viktiga förändringar vad gäller medelstilldelningen, som under slutet av den tidigare avtalsperioden orsakat stora problem. Formerna för medelstilldelningen förändrades så att Sveriges Radio tillförsäkras en kostnadsökningskompensation motsvarande konsumentprisutvecklingen. Härmed skapas en rimlig garanti för att de reformpåslag som Sveriges Radio erhåller i budgeten verkligen kan användas till reformer. Reformpåslagen har hittills varit betydande. Påslagen under det förra och det innevarande budgetåret innebär att Sveriges Radio nu disponerar 110 milj.kr. mer i driftmedel än vad man gjorde vid slutet av förra avtalsperioden. Detta har möjliggjort en rad satsningar, bland vilka jag särskilt vill nämna följande: Riksproduktionen har regionaliserats, framför allt på TV-sidan. Där har man redan uppfyllt drygt en fjärdedel av den ambitionshöjning som angavs år 1978. Regional-TV-verksamheten har fått nya pengar så att man nu har startat sändningar från Norrköping. En fastighet har inköpts i Växjö så att sändningar möjliggörs även därifrån. Lokalradion har genom en 50-procentig personalförstärkning kunnat konsolidera verksamheten på huvudorterna och förbättra bevakningen utanför dessa. Riksradion har kunnat genomföra betydande kvalitetsförbättringar, bl.a. på musikens område — jag tänker på Berwaldhallen. Man har också förbättrat utrikesbevakningen. Invandrarna har fått ett större och bättre programutbud. TV har också fått mera kvalitetspengar. Ett synligt exempel är den TV-ensemble om 40 personer som nyligen har anställts. Den ekonomiska situationen för radiooch TV-verksamhetens framtida utveckling inger emellertid viss oro. Om den bild av utvecklingen som Sveriges Radio ger i förra årets anslagsframställning är riktig, har kostnadsförutsättningarna radikalt förändrats sedan riksdagen fattade sitt beslut år 1978. Detta är oroande i sig, men det ger också effekter på TV-avgifternas nödvändiga utveckling som jag tror att det är omöjligt att acceptera. Mot denna bakgrund är det viktigt att Sveriges Radio inför nästa anslagsframställning gör en noggrann genomgång av olika reforminsatser och deras kostnader. Ett sådant underlag bör göra det möjligt för regering och riksdag att nästa år ta ställning till utvecklingsmöjligheterna under resterande del av avtalsperioden.

Herr talman! Genom riksdagens beslut 1978 utsattes Sveriges Radio för en Torsdagen den genomgripande omorganisation. Det skedde antagligen därför att folkpartiet 13 mars 1980 och moderata samlingspartiet hade behov av att visa att de kunde uppfylla något av sina vallöften från 1976. Som jag ser det hade det varit bättre om mani stället hade uppfyllt något av de andra vallöftena eller — för att uttrycka det på ett annat sätt — att man hade svikit även detta vallöfte. Den borgerliga politiken på radio-TV-området har nämligen enligt min mening inte varit lyckad. Omorganisationen har medfört onödiga kostnader. Man kan tvista om beloppets storlek, men att kostnaderna ökat är ovedersägligt. Omorganisationen har förorsakat onödigt arbete inom Sveriges Radio, ett arbete som inte medverkat till att öka kvaliteten i programmen. Jan-Erik Wikström gjorde här en genomgång av statistiken över utvecklingen av antalet anställda inom Sveriges Radio. Han slutade genomgången med att säga att ”med statistik kan man alltid ljuga”. Enligt Jan-Erik Wikström skulle förändringen i fråga om antalet byråkrater har begränsat sig tillen tjänst. Jag har här ett material som visar att Sveriges Radio bedömer att omorganisationen har föranlett en personalökning inom riksradiobolaget och TV-bolaget med mellan 50 och 60 anställda. Kravet på balans i programutbudet för varje programföretag för sig och för varje TV-kanal har medfört snävare regler i fråga om yttrandefriheten. Detta har också framhållits av ordföranden i radionämnden. Jan-Erik Wikström vädrade en del av sina slitna argument från pressdebatten under den senaste månaden för att försöka bevisa motsatsen. Socialdemokraternas kritik av den borgerliga radioreformen från 1978 kvarstår alltså. Nu är emellertid omorganisationen i huvudsak genomförd. Stora och snabba förändringar i denna del är inte möjliga att vidta nu. Vi anser emellertid att utvecklingen bör följas med stor uppmärksamhet och att åtgärder som kan begränsa nackdelarna med den införda organisationen bör övervägas. Kostnaderna för radiooch TV-verksamheten stiger snabbt. Regeringen har därför tvingats föreslå en kraftig höjning av mottagaravgifterna. Utbildningsministern är nu starkt oroad över kostnadsutvecklingen, men som jag nyss har framhållit är kostnadsutvecklingen delvis en följd av hans eget beslut om en ny organisation. Med en i huvudsak oförändrad organisation hade i viss mån ökade medel kunnat tillföras programverksamheten för bl.a. en mer omfattande frilansmedverkan och en förbättring av kvaliteten på programutbudet. Utbildningsministerns oro över kostnadsutvecklingen har nu lett till illavarslande hot om ingrepp i programverksamheten. Det sägs i budgetpropositionen att en kvotering av driftmedelsanslaget kan behöva ske. Denna gång gäller det för att garantera en viss omfattning av frilansmedverkan. Tanken på en kvotering från statsmakternas sida av driftmedel till vissa ändamål stämmer dåligt överens med den principiella syn som hittills har gällt beträffande fördelningen av ansvaret mellan å ena sidan staten och å 35 andra sidan Sveriges Radio. Staten skall årligen ange den ekonomiska ramen för koncernens verksamhet. Det ankommer på styrelsen för koncernen Sveriges Radio, det s.k. moderbolaget, att fördela medlen mellan programföretagen. Dessa i sin tur är ansvariga för fördelningen av medlen till olika delar av programverksamheten. Arbetet inom Sveriges Radio och programföretagen skall självfallet ske med beaktande av god hushållning. Styrelsen och företagsledningarna har ansvar för att detta sker. Regeringens propåer om kvotering av driftmedlen innebär ytterst en misstro gentemot styrelserna. Dessa har tydligen, enligt regeringens: bedömning, inte förmåga att tillse att verksamheten uppfyller de mål som statsmakterna i beslutet 1978 satte upp. Dessa mål var medvetet ganska allmänt hållna, och någon närmare precisering av kostnaderna för enskilda delar av reformerna gjordes inte. Någon detaljerad plan för i vilken takt reformerna skulle genomföras angavs inte heller. Där var det i egentlig mening rambeslut. Detta förhållande var ett uttryck för den ansvarsfördelning som 1978 gjordes mellan statsmakterna och Sveriges Radio. Ansvarsfördelningen bekräftades 1979. Statsmakterna skall inte detaljstyra. Det var ju också för att undvika en sådan styrning av programverksamheten av regering och riksdag som moderbolaget bildades. Nu skärps emellertid regeringens ton. Det verkar ibland som om Gösta Bohman har hållit i pennan. Det begärs mera detaljerade redovisningar från Sveriges Radio, t.ex. beträffande antalet anställda när det gäller olika personalkategorier och hur resurserna används för kvalitetshöjande effekter —allt i syfte att ge regeringen ett underlag för mer detaljerade anvisningar om hur pengarna skall användas. På annat sätt kan det väl knappast tolkas. Om regeringen börjar med att kvotera medel för frilansmedverkan, vad blir då nästa steg? Skall regeringen börja diktera hur många som skall vara anställda på olika avdelningar? Vi tycker att regeringen är inne på en farlig väg. 1978 sades att kvotering i det längsta bör undvikas. Det skulle vara en yttersta åtgärd. Anser verkligen Jan-Erik Wikström att detta medel behöver tillgripas efter så kort tid? Låt mig för undvikande av missförstånd klart markera att vi tycker att det är angeläget att frilansmedverkan inom programverksamheten kan öka. Men det är programföretagen som har ansvaret för att detta sker inom ramen för de totala resurser som tilldelas. Statsmakterna skall inte detaljstyra på detta område eller när det gäller andra delar av programverksamheten. Utskottets borgerliga majoritet försöker nu att urskulda de pekpinnar som regeringen riktar. Man skriver att vad som i propositionen har anförts i fråga om kvotering av driftmedelsanslaget inte bör uppfattas som uttryck för en ändrad principiell inställning eller som någon uppmjukning av huvudprincipen att det är Sveriges Radio som fördelar driftmedelsanslaget. Ja, men hur skall det då uppfattas? Skall man ta regeringens uttalanden på allvar eller inte? Menar den vad den skriver i propositioner eller menar den det inte? Vi har valt att ta regeringens ord på allvar. Därför har vi socialdemokrater genom reservationerna 1 och 2 tillbakavisat regeringens och vissa motionärers propåer om sådan här granskning och detaljstyr Nr 102 ning. Torsdagen den Utbildningsministerns skrivningar angående lokalradion är delvis av 13 mars 1980 samma karaktär. På den punkten får han nu en tillrättavisning av ett enigt utskott. Den snäva inställning mot lokalradion som Jan-Erik Wikström gång på gång har demonstrerat har lett till kraftiga reaktioner från representanter för, tror jag, alla partier och från alla delar av landet. Jag hoppas att utbildningsministern och regeringen nu äntligen uppfattar vad som är riksdagens mening i fråga om behovet av lokalradions utveckling. Catarina Rönnung kommer senare i debatten att mer utveckla dessa synpunkter. Riksdagen gör i dag ett intressant uttalande i fråga om den fortsatta försöksverksamheten med närradio. Kulturutskottet begär nu att regeringen skall ge närradiokommittén vidgade direktiv, så att alternativa försök med föreningsmedverkan i radio kan få ske. Samverkan med lokalradion bör därvid etableras. Utskottet anser även att försöksverksamheten bör förlängas. Jag hoppas att närradiokommittén därmed kan få en tids arbetsro. Utbildningsdepartementet har på skilda sätt försökt forcera den pågående försöksverksamheten. Det har varit tydligt att folkpartiet har velat tvinga . fram ett snabbt beslut om permanentning av nuvarande verksamhet. Brådskan har varit så stor att man inte velat avvakta resultatet av pågående försök. Kommittén har närmast ålagts att redovisa ett ställningstagande redan ett halvt år före utgången av försöksperioden. Det skulle ha tvingat fram en utvärdering ännu tidigare. Jag menar att försöksverksamheten bör utvärderas vetenskapligt. Vi bör ha möjlighet till jämförelse med alternativ verksamhet. Därefter kan vi vara mogna att göra politiska ställningstaganden. Med det beslut riksdagen i dag fattar hoppas jag innerligt att denna arbetsordning kan tillämpas. Det förutsätter dock att utbildningsministern är beredd att fullt ut respektera riksdagens önskan. Jag övergår nu till den viktiga frågan om våldsinslag i TV-programmen. Då riksdagen fattade 1978 års beslut om radiooch TV-verksamheten ville vi socialdemokrater göra ett tillkännagivande till regeringen angående vikten av att våldsinslagen i televisionens underhållningsprogram minskas. Den borgerliga majoriteten i utskottet ville inte vara med om det. Nu har emellertid oron över utvecklingen spritt sig också till det borgerliga lägret. Linnea Hörlén har i en motion aktualiserat frågan om överläggningar mellan regeringen och Sveriges Radio i syfte att åstadkomma en begränsning av våldsinslagen i TV. Sådana överläggningar skulle då — var tanken — kunna leda till vissa tillägg till avtalet med TV-bolaget. Vi är nu i ett delvis annat läge än 1978. Då stod vi inför en ny avtalsperiod. Grunderna för ett nytt avtal skulle anges. Nu är avtalet tecknat och det gäller till 1986. Men oron över det tilltagandet våldet stiger. Det är en berättigad oro, som bör tas på allvar. En rad organisationer och enskilda skriver till oss riksdagsledamöter, inte minst till kulturutskottet, och kräver åtgärder. 37 Upprepade inslag av underhållningsvåld i massmedia är naturligtvis mönsterbildande. Mönsterbildande är också det djupt beklagliga beslut som Jan-Erik Wikström fattade när han frisläppte filmen The Warriors. Redan som enskilt inslag torde denna film ha en betydande skadlig inverkan. Men allra farligast tror jag att beslutet är genom att det anger att regeringen är beredd att vidga inslagen av våldsskildringar i filmutbudet. Toleransgränsen för våldsutbud höjs. Däri ligger en betydande risk. Respekten för människolivet undermineras, aggressionerna ökar. Regeringens kampanj mot våldet i skolan framstår som hyckleri när den samtidigt aktivt verkar för att våldet i filmutbudet får öka. Här har, tycker jag, Jan-Erik Wikström personligen uppträtt ansvarslöst. Kulturutskottet har mycket ingående diskuterat frågan om våldsinslagen i televisionen. Vi har verkligen tagit allvarligt på denna fråga. I en ambition att ge så stor tyngd åt vår uppfattning som möjligt har vi också sökt nå enighet i vårt uttalande. Det är programföretagens oavvisliga skyldighet att låta programutbudet präglas av stor försiktighet när det gäller våldsskildringar och våldsinslag. Det gäller i alldeles särskilt hög grad program som är avsedda för barn eller som kan beräknas bli sedda av barn. Jag vill här påpeka att undersökningar visar att barnen, även relativt små barn, i hög grad ser på vuxenprogram. De är dessutom de flitigaste TV-tittarna. Det innebär att de sammantaget under en längre tidsperiod kan bli utsatta för ett stort antal programinslag med våld. Det är inte ovanligt att barn i åldern 9-14 år tittar på TV mellan fyra och sex timmar per dag. Ett stort antal barn tittar på TV utan sällskap av vuxna. Som exempel kan nämnas en undersökning som visar att uppskattningsvis nära 70 000 barn i åldern 9-14 år i ensamhet tittade på deckarserien Cannon på sen kvällstid. Det är mot den bakgrunden oron över våldsinslagen skall ses. Utskottet framhåller att det inte kan råda någon tvekan om vad programföretagen har att iaktta när det gäller våldsskildringar i programmen. Utskottet anser att det finns skäl att särskilt betona det stora ansvar programföretagen har i detta avseende, inte minst mot bakgrund av de inslag av spekulavivt våld som förekommer i dagens samhälle. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2. I övriga delar yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var ett stillsamt och ekumeniskt anförande som Georg Andersson höll. Det skiljer sig på många sätt från de artiklar som han då och då lyckliggör pressen med. Det är några punkter som jag gärna vill kommentera. Georg Andersson åberopar att ”med statistik kan man ljuga”. Ja, det sade jag, men jag påpekade att jag åberopade Sveriges Radios egen statistik. Nu säger Georg Andersson att det är en ökning med 50-60 administratörer på riksradion och TV. Då vill jag bara fråga: Vad är underlaget för det påståendet? Jag har hänvisat till en källa. Vilken källa åberopar Georg Nr 102 Andersson för sitt uttalande? Jag tycker inte att jag har någon anledning att beskylla Sveriges Radio för att medvetet vilja vilseleda riksdagen eller allmänheten på denna punkt. Georg Andersson tar upp frågan om kvotering av frilansmedverkan. Den enda punkt där såvitt jag minns radioutredningen diskuterade kvotering gällde just frilansmedverkan. Jag tog avstånd från förslaget om en kvotering. Det gjorde även riksdagen. Men alla var överens om att det var en för låg grad av frilansmedverkan. Det är det jag pekar på i propositionen. Nu hävdar Georg Andersson precis detsamma. Vi är fullständigt överens. Också nu avvisar jag tanken på kvotering, men samtidigt upprepar jag det som sades i propositionen och radioutredningen, nämligen att om det inte sker någon förbättring — vad är det då för metod man skall använda? Vidare tycker Georg Andersson att det är ett ingrepp i Sveriges Radios integritet att man ber att i efterhand få en redovisning av hur reformpengarna har använts. Det kan jag inte förstå. Att man ber att Sveriges Radio offentligt efter utgången av ett verksamhetsår talar om hur man har använt det tillskott av reformpengar som man har fått — vad har det med hot mot integriteten att göra? Varför skulle Sveriges Radio vara mindre öppen i det avseendet än vilket annat företag som helst? Är inte Georg Andersson för en ökad offentlig redovisning av hur vi använder medborgarnas pengar? När det slutligen gäller våldsinslagen så delar jag Georg Anderssons uppfattning. Det är ju alltid en dialog som förs mellan Sveriges Radio och styrelserna för företagen och regering och riksdag. Det finns ett visst mått av styrning i de allmänna uttalanden som riksdagen gör, och Georg Andersson vill också understryka det jag sade i radiopropositionen om begränsning av våldsinslagen. Jag tycker det är motiverat med ett sådant styrande uttalande från riksdagens sida.

Herr talman! Om Jan-Erik Wikström tyckte att jag var ekumenisk när jag sade att han hade handlat ansvarslöst i fråga om frisläppande av filmer, så ligger det någon annan mening i begreppet ekumenisk än vad jag normalt lägger in i det. Men jag fortsätter gärna det lågmälda resonemanget i diskussionen kring den här viktiga frågan; jag tror inte att den i och för sig är betjänt av ett högt tonläge. När det gäller statistiken frågade Jan-Erik Wikström efter min källa. Jag har ett papper här från Sveriges Radio, daterat februari 1980, om personalförändringar inom Sveriges Radio-koncernen. Där redovisas bl.a. omorganisationen, den s.k. klyvningen inom riksradion och inom televisionen. Sammantaget blir det drygt 50 tjänster. Det stämmer ganska bra med de muntliga uppgifter som vi fick när utskottet besökte såväl riksradiobolaget som televisionsbolaget efter årsskiftet. Vi är överens om att det är angeläget att öka frilansmedverkan, men frågan är ju principiell: Skall regering och riksdag kvotera pengar, alltså säga att så och så många tusen kronor skall nu bolaget använda för en viss typ av Ko personalmedverkan i Sveriges Radio? Då är frågan: Vad blir nästa steg? Skall vi kvotera för andra personalkategorier, och skall vi kvotera för olika typer av programinslag också? Vi villjha ett starkt moderbolag. När nu klyvningen ändå tvingades fram, var vi överens om att det skulle finnas ett paraply, ett moderbolag, men vi är oense om hur starkt det skall vara. Vi socialdemokrater vill i det här läget att det skall vara av betydande styrka för att kunna stå emot påtryckningar och garantera en bibehållen integritet. Jag vet att moderaterna — och det kommer väl Anders Björck i den efterföljande debatten att vittna om — helst vill ha bort moderbolaget. Det öppnar kanaler för regeringen att gå direkt ner på enskilda programföretag och styra och ställa. Detta vill vi undvika, och det är därför som vi reagerar mot de skrivningar som finns nu, t.ex. om med en kvotering av frilansmedverkan. I sak är vi överens om att det är angeläget att denna frilansmedverkan ökar, men jag anser att det är programföretaget som självständigt skall finna former för detta.